Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 26 finns det ju en rad anslag som gäller industridepartementets verksamhetsområde och som vi i dag skall fatta beslut om. Vid utskottets betänkande har det fogats två reservationer, och utskottet har också haft att behandla några motioner. Jag skall först ta upp den fråga som behandlas i reservationen 1 och som fru Radesjö talade om. Det gäller alltså kursverksamheten inom SIFU. I långa stycken kan jag hålla med fru Radesjö om vikten och behovet av utbildning, framför allt när det gäller anställda i de mindre och medelstora företagen. Under senare år har ju detta behov alltmer blivit uppmärksammat. I industriverkets rapport SIND 1:1974, företagareutbildning i mindre och medelstora företag, konstaterades bl.a. att företagsledare i de mindre företagen mycket sällan deltar i vidareutbildning, trots att de anser sig behöva utbildning. Långa avstånd till kursorten, kursutbudets alltför teoretiska innehåll och bristande information om tillgängligt utbud anges som bidragande orsaker till detta förhållande. Situationen torde numera ha förbättrats avsevärt genom att samtliga företagarföreningar har fått utbildningskonsulenter. Industriverket inkl. SIFU och företagarföreningarna har fått till stånd regionala företagsanpassade kurser. Dessa är huvudsakligen av fortbildningskaraktär inom tekniska ämnen och inriktade på avgränsade funktioner i företagen. Via företagarföreningarna och SIFU når industriverket ut regionalt med utbildningsfrämjande aktiviteter. I detta sammanhang vill jag också nämna verksamheten med vidareutbildning i marknadsföringsfrågor. Det pågår en rad kurser i olika län just i marknadsföringsfrågor. Det finns också ett rikligt kursutbud i frågor om lagstiftning. För min egen del tycker jag dock inte att detta är till fyllest. Fru Radesjö tog upp ett problem som vi under många år uppmärksammat från borgerligt håll, nämligen kursavgifterna vid SIFU. Dessa avgifter har varit alldeles för höga, och jag hoppas att man på något sätt skall komma ned till en rimlig nivå. Tidigare har SIFU:s självfinansieringsgrad varit enormt hög. Vi har tidigare uttalat — och det gör nu även reservanterna — att det är viktigt att man får till stånd en samverkan med den kommunala vuxenutbildningen. En av de viktigaste uppgifterna är därvid att koncentrera kursverksamheten till den ort där man kan samla det största antalet av dem som är intresserade av tillgängliga utbildningsaktiviteter, lämpade för företagen. I sammanhanget bör också erinras om den år 1975 tillkallade utredningen om utbildning i företag, A 1975:1, som bl.a. skall belysa den företagsinterna utbildningens omfattning med hänsyn till företagens behov av personal med yrkeskunskaper. Enligt vad jag erfarit beräknas utredningsarbetet vara avslutat under våren 1977. Det pågår alltså en rad aktiviteter. Jag vill peka på vad som i detta sammanhang skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt. I budgeten är upptagen en summa av 10 700 000 kr. till den aktuella typen av kursverksamhet. Därutöver finns en beräknad reservation på 842 000 kr. Reservanterna ställer sig bakom industriverkets anslagsäskande om 12 198 000 kr. Vi anser vidare att det speciella anslaget på 200 000 kr. till regional utbildningsservice skall främja just sådan kursverksamhet som bedrivs inom den kommunala vuxenutbildningen på detta område. Men vad som framför allt har varit avgörande för utskottsmajoritetens ställningstagande i detta sammanhang är det förhållandet att företagareföreningsutredningen, där jag själv varit ledamot, avlämnade sitt betänkande i januari. Betänkandet är nu ute på remiss. Vi framför i det vissa synpunkter, som vi förväntar kommer att ge resultat i form av en senare proposition. Vi redovisar i utredningen bl.a. vår principiella syn på företagareföreningarnas roll i utbildningssammanhang. Vi framhåller att föreningarnas utbildningsservice enligt utredningens mening bör betraktas som en integrerad del av företagsserviceverksamheten. Föreningarnas olika insatser härvidlag anser vi i utredningen som regel vara sammanflätade i varandra, varvid t.ex. information, rådgivning och utbildning ingår som beståndsdelar i ett samlat åtgärdsprogram. Det är bl.a. med anledning därav som utskottet har anslutit sig till det förslag som departementschefen lägger fram i propositionen. I utskottsbetänkandet behandlas bl.a. motionen 878, som gäller Svensk-japanska stiftelsen för forskning och utveckling. Motionärerna begär att större anslag skall utgå från STU till stiftelsen. Det är, som utskottet framhåller, viktigt att stiftelsen får resurser så att den kan fortsätta sin verksamhet. Som utskottet ger till känna vållades denna verksamhet stort avbräck genom att man från japanskt håll drog ned de ekonomiska bidragen. Beträffande motionen 940, som herr Hagberg i Borlänge talade för, vill jag hänvisa till vad utskottet har redovisat under rubriken Uppgifter i anslutning till motionen på s. 8 i betänkandet. Utskottet har, som herr Hagberg redan har konstaterat, inte kunnat biträda motionen. Vi menar att miljödatanämnden, som framgår av redovisning på samma sida i betänkandet, ansvarar för ett projekt rörande information om arbetsmiljön. Inom ramen för detta projekt bereds försöksverksamhet med datorbaserad arbetsställeregistrering. STU stöder ju forskning rörande arbetsmiljöteknik och medicinsk teknik. En höjning av anslaget till STU enligt motionsyrkandena är utskottet inte berett att föreslå. Utskottet vill i detta sammanhang peka på de risker i fråga om integritetsskyddet som register enligt motionärernas förslag skulle kunna medföra. Reservationen 2 gäller anslaget till statens skeppsprovningsanstalt. Reservanterna är oroliga för att anstalten inte skall få medel som täcker kostnaderna för anstaltens egna forskningsprojekt. Herr Bengtsson i Landskrona har ju mycket ingående redogjort för de uppgifter som statens skeppsprovningsanstalt har, så jag kan avstå från det. Men det är ju så att verksamheten vid skeppsprovningsanstalten kan delas upp i tre olika områden. Självklart är att uppdragsverksamhet och forskning är viktiga delar av verksamheten. I reservationen, som bygger på motionen 856 av herr Bengtsson i Landskrona och herr Svanberg, vill man att anstalten skall få disponera hela beloppet 4,5 milj.kr. som anstalten har begärt för sin egen forskning. Reservanterna vill inte att anslaget skall gå över STU. Det är i och för sig ingenting märkvärdigt i att dessa medel går över STU. I fråga om en stor del av den kollektiva forskning som bedrivs vid högskolor och universitet har STU att bedöma de olika projekten och ge anslag till dem. Det ingår ju i STU:s uppgifter i enlighet med utfärdat regleringsbrev.

Den kommittén, som nu arbetar inom STU, beslutar på STU:s vägnar då det gäller stöd till olika projekt. Det är således skeppsforskningskommittén inom STU som fattar beslut om anslag.

Jag kan nämna att skeppsprovningsanstalten för närvarande har en rad projekt som ligger hos STU för bedömning och som man kan räkna med bli välvilligt behandlade. Herr talman! Med det sagda yrkar jag på samtliga punkter bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Just därför att de mindre företagarna har svårt att vara ifrån sina företag behövs det mera pengar för att lägga ut flera kurser så att dessa kommer närmare kursdeltagarna, herr Andersson!

Reservationen på 842 000 kr. från föregående år som herr Andersson nämnde om har ju industriverket redan räknat av i sitt äskande, vilket i annat fall skulle ha varit så mycket högre.

Herr talman! Jag har också, herr Andersson, läst vad som står på s. 8 i utskottets betänkande. Jag finner där bara att utskottet har lämnat en redovisning, men jag har redan påstått att den är tunn i förhållande till vad vi kräver. Då ställer man sig frågande vilka intressen utskottet har när det gäller detta spörsmål, eftersom forskningsoch utvecklingsarbetet för att kunna använda datorer för att uppmärksamma arbetsmiljöriskerna måste vara en mycket viktig fråga. Nu vill regeringen ge sken av att vilja lägga fram en arbetsmiljöproposition, som skall anses vara ett framsteg, och säga att det är viktigt med vidare utveckling på detta område, men när näringsutskottet vill utveckla tekniken för att ta fram de risker som finns i arbetsmiljön är man restriktiv och vill inte gå in för några nya linjer. Det gäller ju här inte bara det arbete som redan pågår, utan vad vi föreslår i vår motion är ett mycket mer omfattande forskningsoch utvecklingsarbete, men utskottet berör över huvud taget inte det näringslivsregister som det där är fråga om. Jag har visserligen en viss förståelse för att en borgerlig majoritet kanske inte vill gå in på det — det kan ju vara obekvämt att via datatekniken ganska lätt få se ägarsambanden i olika branscher och hur man manipulerar med det kapital som arbetarna har jobbat ihop! Slutsatsen blir att man tydligen inte vill ha någon offentlig, lättillgänglig redovisning för hur datatekniken används. Dess användning i dag i arbetslivet är ju väldigt snedfördelad, till förmån bara för dem som äger företagen. Sådant blir intrycket av det svar näringsutskottet ger. Jag tycker att frågan om hur man skall utnyttja den här tekniken är mycket allvarlig, och därför frågar jag fortfarande: Vill inte näringsutskottet ha en utveckling på det här området både vad gäller arbetsmiljöfrågor och vad gäller näringslivsfrågor?

Herr talman! Det är alldeles givet att det är en viktig uppgift som den skeppstekniska kommittén har på STU. Som jag tidigare sade är det kommittén som bedömer de olika forskningsprojekten och lägger fram förslag, den beslutar för STU. Jag nämnde också att under det här budgetåret utgår anslagen med 13 milj.kr. När det gäller de 280 milj.kr. som STU kommer att få, hoppas jag, under kommande budgetår är det naturligtvis många om budet. STU måste givetvis göra en bedömning av vart pengarna skall gå — till skogsteknisk forskning, till kemisk forskning eller till miljöforskning m.fl. områden. Självfallet måste STU alltid göra avvägningar inom ramen för det anslag som riksdagen ger. En särskild ställning har givetvis den skeppstekniska kommittén, som har att besluta på STU:s vägnar när det gäller skeppsteknisk forskning. Jag förutsätter att kommitténs prövning av de projekt som nu ligger hos STU, framlagda av skeppsprovningsanstalten i Göteborg, kommer att ske i positiv anda. När det gäller frågan om utbildningen inom de mindre företagen, som fru Radesjö och jag har talat om, vet vi som jag tidigare sade att det är svårt för småföretagarna att komma till de specialinriktade kurserna. Jag har under många år sysslat med detta, och jag anser att det är viktigt att man så mycket som möjligt försöker förlägga verksamheten inom hemorten. Utbildningskonsulenterna inom företagarföreningarna har också som en speciell målsättning att inom de olika länen eller regionerna anordna företagsanpassade kurser. Herr Hagberg i Borlänge tyckte att motionen 940 hade en tunn skrivning, och det kan jag i och för sig förstå. Såvitt jag kunde uppfatta menade herr Hagberg att utskottets redovisning så att säga var styrd av den borgerliga regeringen och att den representerade arbetsgivarintressena. Men jag tror inte att man kan påstå att utskottet, som var enhälligt på den här punkten, har haft något sådant i tankarna. I det sammanhanget förmodar jag att LO:s dataråd inte är styrt av arbetsgivarintressen, utan att man inom rådet ser på dessa problem utifrån sin ställning som arbetstagarnas främsta representanter. Vi har emellertid hänvisat till miljödatanämndens ansvar, och vi har också tagit upp — och det är ganska väsentligt i det här sammanhanget — frågan om integritetsskyddet och pekat på de risker i det avseendet som finns förknippade med förslaget i motionen.
Herr talman! Vad gäller det sista argumentet — att det skulle finnas risker i fråga om integritetsskyddet — så kan sådana risker bara drabba företagen. Deras intressen i det sammanhanget får man då ställa emot vad det här egentligen är fråga om, nämligen de stora riskerna inom arbetsmiljöområdet. Men jag vill se nonchalansen i utskottets skrivning litet vidare än så. Det forskningsoch utvecklingsarbete som pågår i dag utgör ju bara en ytterst liten början. Vi föreslår konkret ett anslag för att man skall kunna vidga den här forskningen, men till detta ställer sig utskottet nonchalant. Man kan nämna som exempel ett område inom arbetsmiljön där vi i dag har väldigt litet forskningsoch utvecklingsarbete och där man skulle kunna använda datatekniken, nämligen det stora arbetsmiljöproblem som skapas av arbetsintensiteten och den omfattande utslagningen och som vi vet mycket litet om i dess helhet. Här skulle det vara oerhört värdefullt om man med hjälp av datatekniken kunde ta fram hur det svenska arbetslivet ser ut. Det är sådana forskningsprojekt som man verkligen skulle kunna arbeta med, och då är det viktigt att vi börjar med dem nu. Näringsutskottets avslag måste jag därför se som en nonchalans mot de verkliga krav som nu växer fram på arbetsmiljöområdet.
Herr talman! Jag kan på intet sätt dela herr Hagbergs i Borlänge uppfattning att utskottet har varit nonchalant vid behandlingen av den här frågan. Vi har hänvisat till vad som pågår. Om detta inte spänner över det breda fält som herr Hagberg talar för vad gäller motionen 940, så får detta vägas mot de risker i fråga om integritetsskyddet som vi har redovisat.

Herr talman! Att upprätthålla en god försörjningsberedskap när det gäller beklädnad, livsmedel, energi m.m. är nödvändigt för trovärdigheten i vår säkerhetspolitik. Under de senaste åren har förutsättningarna härför försämrats när det gäller skoområdet. Statliga åtgärder har satts in men effekten har varit otillräcklig. Statens industriverk och överstyrelsen för ekonomiskt försvar har låtit utreda branschens problem. Den företagna utredningen, McKinseyrapporten, visar att mer betydande produktivitetsoch effektivitetsvinster endast kan uppnås efter en genomgripande och planmässig omstrukturering av den svenska läderskotillverkningen. I en sådan process krävs med nödvändighet aktiva samhälleliga insatser. Kravet på sådana insatser har vi socialdemokrater framfört i motionen 1446 med anledning av propositionen 1976/77:85 om försörjningsberedskapen på skoområdet. Socialdemokraterna i näringsoch försvarsutskotten har ställt sig bakom motionens krav. Ansvariga statsrådet däremot sätter i propositionen sin lit till att man genom statliga bidrag i olika former skall uppnå den erforderliga strukturomvandlingen och avser att tillkalla en delegation med uppgift att fram till nästa års utgång bl.a. förhandla med företagen om dessa stödformer. Han avvisar däremot tanken på ett direkt statligt ägarengagemang. Vi socialdemokrater i näringsoch försvarsutskotten som står bakom motionen är av en annan uppfattning. Samma grundsyn har kommit till uttryck i de fackliga organisationernas bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas. En framtida skoindustri måste enligt deras mening byggas upp kring s.k. hörnstensföretag. Vi delar denna uppfattning. Det är inte sannolikt att man kan åstadkomma den behövliga strukturomvandlingen med hjälp av en under viss tid insatt bidragsgivning till enskilda och företag. Ett betydligt mer aktivt engagemang från samhällets sida behövs, enligt vår uppfattning, om man skall nå det uppställda målet. Vidare talar sannolika skäl för att behovet av samhälleliga stödinsatser, som bl.a. statens industriverk påpekar, kommer att bli av både långvarig och omfattande natur. Detta förhållande, i förening med den relativt sett mycket höga stödnivån, utgör ett starkt skäl för att samhället också skall få ett direkt ägarinflytande i branschen. Vi vill också framhålla att både Beklädnadsarbetarnas förbund och TCO anser att den enda praktiska lösningen i allt fler företag är ett statligt engagemang. Även LO har gett uttryck för denna uppfattning. Med en sådan inriktning av näringspolitiken kan man också ge den föreslagna delegationen den aktiva roll i strukturomvandlingen som bl.a. industriverket efterlyst. Det förhållandet att det här rör sig om ett för totalförsvaret väsentligt område är också ett skäl för ett aktivt samhällsengagemang. Vi socialdemokrater förordar således att riksdagen tar ställning för att ett samhälleligt ägarengagemang skall aktualiseras i den utsträckning som behövs för att upprätta s.k. hörnstensföretag i den omfattning som är nödvändig för att klara vår försörjningsberedskap. Vid bedömningen av vilka företag som skall ingå i denna grupp måste givetvis stor hänsyn tas till regionala och sysselsättningspolitiska förhållanden. Enligt vår mening är frågan om vilka instrument samhället kommer att nyttja avgörande för de praktiska möjligheterna att upprätthålla en önskad försörjningsberedskap på främst läderoch skoområdet. Får inte insatserna de avsedda effekterna kan man snabbt passera möjligheten att upprätthålla den önskade produktionskapaciteten om minst 2 miljoner par läderskor. I propositionen anför statsrådet vidare att han vid ett bifall till regeringens förslag avser att föreslå ett upphävande av importrestriktionerna för skor den 1 juli 1977. Ett sådant beslut är enligt vår uppfattning djupt olyckligt och skulle försvåra den avsedda omstruktureringen. Regeringens förslag i denna del bör därför genomföras först sedan de föreslagna åtgärderna för att stärka svensk skoindustri fått den avsedda effekten. Ju aktivare insatser som görs för omstruktureringen, desto snabbare kan den förväntas bli genomförd och därmed förutsättningarna för en avveckling av importrestriktionerna föreligga. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som fogats till försvarsutskottets betänkande nr IE

Herr talman! Under många år har vi här i riksdagen talat om skoindustrins problem. Den svenska skoindustrin har haft problem sedan 1960-talets början, och både riksdagen och den tidigare regeringen har varit väl medvetna om dem. Utredning efter utredning har sedan 1940 talets början kartlagt den svenska skoindustrins problem. Och riksdagen har i olika omgångar beslutat om branschstödjande åtgärder för att om möjligt göra svensk skoindustri konkurrenskraftig både på hemmamarknaden och på exportsidan. Branschen har fått avskrivningslån som kapitalstöd för att möjliggöra produktivitetsfrämjande investeringar i nya maskiner eller rationella fabriksbyggnader. Dessa stödformer har dock bara haft en begränsad betydelse. Skoindustrin är föga kapitalkrävande. Inte mer än 8 96 av produktionskostnaderna är kapitalkostnader. I andra länder där man har satt in olika former av stöd har det också visat sig att efterfrågan på kapital för rationaliseringar har varit mycket liten. Skoindustrin i Belgien t.ex., som nu knappt har näsan över vattnet, har inte tagit ut några av de pengar som finns anslagna. Skoindustrin har fått exportoch utbildningsstöd, men det är alldeles tydligt att dessa stödåtgärder inte heller har varit tillräckliga för att öka den svenska skoindustrins konkurrenskraft. Även om man inom skoindustrin har rationaliserat och förbilligat produktionen har det endast haft en marginell effekt, och det skall vi ha klart för oss när vi diskuterar skoindustrins problem. Man har kunnat sänka tillverkningskostnaderna med en eller några kronor per par, och det skall då ses i relation till att utländska läderskor kostar 20-25 kr. mindre i tillverkning. Detta förhållande återspeglas också i den proposition som vi i dag behandlar. Det är första gången som vi har fått en proposition som slår fast hur många par skor vi från beredskapssynpunkt måste kunna tillverka här i landet. En sådan plan orkade den socialdemokratiska regeringen inte med att upprätta under alla de år den satt. I utredning efter utredning har begärts besked om hur många par skor den svenska nationen behöver vid en avspärrning. Vi har haft garderobsinventeringar och inventeringar av alla slag, men de har inte tidigare resulterat i någon proposition. Nu vet vi att vi skall ha en minimitillverkning av två miljoner par läderskor per år. Den svenska skoindustrin har fram till utgången av 1976 beviljats 7,8 milj.kr. i avskrivningslån och 1,9 milj.kr. i kreditgarantier. Det visar att det inte är pengar som är det avgörande utan att det finns andra problem. Reservationen från socialdemokraterna visar tydligt att de inte har följt med i utvecklingen. De tror på dessa stora hörnstensföretag. Vilka svenska skoföretag var det som ramlade först? Jag kan nämna statens egen skofabrik, försvarets skoindustri. Sedan följde långa raden — Gyllene Gripen, KF:s Kembels, Oscaria m.fl. Det var i huvudsak de största fabrikerna som ramlade först. Bata köpte Oscaria. De fick ett industrigarantilån på 3 milj.kr. som de har betalat tillbaka. De lade ned massor med pengar i företaget men lyckades inte hålla det i gång. Nr 119 De socialdemokratiska reservanterna menar alltså att vi måste gå in Torsdagen den med ytterligare statsstöd. Jag är fullt på det klara med att statsstöd behövs 28 april 1977 för att stimulera företagarna. Det har funnits förslag om ett särskilt pro —EL — duktionsstöd — kommerskollegium föreslog ett sådant 1975. Men det Försörjningsberedär ju trots allt fråga om lönsamhet, och staten har tidigare inte ansett — skapen på skoomdet vara lönsamt att driva skofabriker. rådet Herr Brännström ondgjorde sig över att handelsministern föreslår ett upphävande av importregleringen på skor. När dessa importbegränsningar infördes på hösten 1975, baserades de på den genomsnittliga importen av läderskor under åren 1972, 1973 och 1974. 1972 importerade vi 11 miljoner par läderskor. 1973 ca 8 miljoner par och 1974 ca 8 miljoner par. Det blev alltså ett genomsnitt på 9 miljoner par. Licenstiden slogs ut på en 14-månadersperiod, vilket betydde ett genomsnitt på drygt 10 miljoner par. Tror någon att denna reglering har varit till nytta för skoindustrin? Herr Brännström har citerat industriverket, men han borde också ha citerat ur propositionen på s. 21, där både kommerskollegium och industriverket särskilt betonar hur farligt det är med sådana här importbegränsningar. Vi vet vad som inträffat på massasidan. Vid alla förhandlingar som kommerskollegium haft under den här perioden har man haft problem med importbegränsningarna när det gäller skor. Kommerskollegium avråder bestämt. Det blev alltså en ökad import av skor under den här tiden, och ingen kan påstå att importbegränsningarna har hjälpt den svenska skoindustrin. I sommar får vi ett mode med tygskor, och det kommer att bli den nya stora importen. Jag delar handelsministerns uppfattning när han varnar för en överdriven tilltro till sammanslagningarnas positiva effekt. Reservanterna däremot tror på sammanslagningar. Reservanterna har tydligen inte hört talas om Sju Skomakare. Det var sju skofabriker i Örebro som slogs ihop. Man fick bl.a. banklån för att kunna åstadkomma en effektiv produktion. Det hela blev ingen större succe, utan det slutade i konkurs. Det finns i dag ingenting som säger att en stor skofabrik kan tillverka rationellare och billigare än en liten fabrik. Det finns lönsamma skofabriker, men det är faktiskt — det har jag belägg för — mindre skofabriker, som har en smal produktionssektor. Man kan t.ex. arbeta med tre läster och sälja dessa skor över hela landet. För ett sådant företag går det bra. Det gäller t.ex. också fabriker som gör damskor av en viss sort. Det är faktiskt sådana företag som lönar sig bäst. Jag tror inte att dessa små företag skulle kunna ingå i ett sådant här hörnstensföretag. Med den produktionsinriktning de har skulle de i så fall få svårt att uppnå lönsamhet. Herr talman! De problem som svensk skoindustri har finns även inom andra länders skoindustrier. Det är i och för sig en klen tröst. När reservanterna anser att starka skäl talar för att staten bör tillförsäkras ett 39 väsentligt ägarinflytande i skobranschen, har de en övertro på statens förmåga att få lönsamhet i en förlustbransch. Det som är väsentligt — och här håller jag med reservanterna — är att den särskilda grupp som skall tillsättas kommer att bestå av folk som verkligen kan ekonomi och kan branschen och som kan hålla kontakten med skoindustrin. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkandet nr 11.
Herr talman! Det är värdefullt att herr Andersson i Örebro hittar någonting positivt i vår skrivning. Men sanningen är ju ändå den att borgerligheten och vi skiljer oss i fråga om det grundläggande synsättet när det gäller hanteringen av den här branschen. Jag tror att det är viktigt att uppmärksamma att vad vi betonat är nödvändigheten att vi motsvarar de krav som vår neutralitetsoch säkerhetspolitik ställer. Det är den härför nödvändiga minimiproduktionen vi på detta sätt har försökt säkra. När det gäller de kvotrestriktioner som infördes i oktober 1975 bör det noteras att de egentligen inte fick någon genomslagskraft, eftersom man då redan hade köpt in för vinteroch sommarsäsongen. Kvoterna började först långt senare påverka den situation som den svenska skoindustrin befinner sig i. Egentligen har de börjat verka först nu. De olägenheter som kvoterna till att börja med förde med sig och som kanske i någon mån har påverkat svenska företags möjligheter att sälja i utlandet har nu övervunnits. Ett hävande i dag av kvoterna torde inte nämnvärt förändra situationen. Däremot bör det vara positivt att låta dem vara kvar till dess man ser att omstruktureringen når de åsyftade målen. Det är nödvändigt att lägga fast att hörnstensföretagen skall byggas upp kring produkter som tillgodoser de behov vi reservanter har skrivit fram.

Herr talman! Jag skall återgå till restriktionerna, som herr Brännström påstår inte har haft någon effekt. Det kan jag väl hålla med honom om. Men de hade rätt så god effekt för dem som gjorde affärer med dem. Under den första tiden sedan licenserna släppts ut betalade man 5 kr. paret. I dag går det att få dem gratis. Sedan gick kommerskollegium över till data. Men det hela började inte att fungera förrän i slutet av 1976. Det var någonting av kejsarens nya kläder. Det uppstod problem när det gällde förhandlingar på andra områden. De som kom från orter där man tillverkade vissa papperssorter var inte så särskilt glada. Kommerskollegiums förhandlare hade verkliga problem i detta avseende. Att vi inte hyser någon övertro på statens förmåga att sköta skoindustrin är inte alls någon speciellt borgerlig filosofi. Landet behöver en skoindustri från beredskapssynpunkt. Det har jag många gånger pläderat för här i kammaren. Men vi får leva med den verklighet vi har. Pro positionen har sina fördelar och kanske nackdelar. Man skall inte ha — Nr 119 någon större övertro på att svensk skoindustri kan klara sig utan mycket Torsdagen den speciella stödåtgärder. För detta talar all erfarenhet. Så säger också både 28 april 1977 kommerskollegium och industriverket i sina bedömningar av framtiden. — Det är alltså på inget sätt en borgerlig filosofi, utan erfarenheten är = Försörjningsbered den att industriländerna med sitt kostnadsläge har väldigt svårt att hänga — skapen på skoom med i konkurrensen. Människorna är nu sådana att de köper kvalitet — rådet till det pris som passar dem själva. Det lär vi nog få svårt att ändra
Herr talman! Det råder väl inga delade meningar om att industriländerna i denna bransch har speciella svårigheter att konkurrera med lågprisländerna. Men det är kanske inte det som skall vara avgörande för den politik som bör föras för att möta de praktiska försörjningsproblem som finns på detta område. Innan man går in med stöd av denna omfattning, är det nödvändigt att man också ser till att stödet når de önskade effekterna. Vi från socialdemokratiskt håll menar att de effekterna når man inte om man inte samtidigt förutsätter att samhället får ett större inflytande än hittills. Vi är inte beredda att bara låta pengarna gå in i skoindustrin utan ordentlig uppföljning. Vi tror inte att man då når de effekter som samtliga instanser som hanterar dessa problem eftersträvar.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att man inte går in med pengar utan att följa upp vart dessa tar vägen. Det är också viktigt att det skapas ett försörjningsläge som kan vägas av mot en avspärrningsperiod. Vid den garderobsinventering som gjordes sades det att var och en behöver ett par läderskor om året. Det innebär 8 miljoner par, och propositionens förslag är därför ett minimiprogram för en avspärrning. Vi kan aldrig nå upp till full effekt. Men nu har vi trots allt fått en proposition, vilket vi inte fick under alla de år som socialdemokraterna hade regeringsmakten och behärskade handelsdepartementet. Nu har vi någonting att bygga på, och den i dag befintliga skoindustrin har någonting att se fram emot och arbeta för. Det tycker jag är det mest väsentliga i sammanhanget.

Herr talman! Tillfredsställande försörjningsberedskap är ju en av förutsättningarna för att vårt säkerhetspolitiska mål skall kunna uppnås. I propositionen nr 85 akutaliseras försörjningen med skor. Naturligtvis är det mycket angeläget att en viss minimistandard verkligen skall kunna upprätthållas i ett krisläge när det gäller tillgången på skor. Sedan länge har svensk skotillverkning varit föremål för utredning —- jag har själv deltagit i den för några år sedan aktuella försörjnings 41 beredskapsutredningen, som även tog upp problemet med skoförsörjningen. Denna utredning föranledde att riksdagen under hösten 1972 behandlade förslag framlagda i propositionen 1972:127. Propositionen var baserad på de bedömningar av nödvändig uthållighet och standard m.m. som försörjningsberedskapsutredningen redovisat i sitt första betänkande. Det underlag som användes vid ställningstagandet 1972 är nu omkring sex år gammalt. Stödet till teko-, skooch garveriindustrierna har verkat under några år. Import och produktionsförhållanden har förändrats under denna tid. Inom kort skall på nytt fattas beslut om totalförsvarets framtida inriktning. Det blir då tillfälle att ta ny ställning till frågan om uthålligheten och standarden för försörjningsberedskapen mera allmänt. För att en produktion av ca 2 miljoner eller helst 2,5 miljoner par läderskor skall kunna upprätthållas i Sverige anser handelsministern att olika åtgärder bör vidtas. En sådan åtgärd är att staten medverkar till att skoindustrin får en lämpligare struktur. En omstrukturering av skoindustrin genom sammanläggning av små företag till större enheter bör enligt handelsministern ge vissa fördelar. Samtidigt framhåller han att stora företag inte nödvändigtvis har bättre förutsättningar att leva vidare än små. En omstrukturering bör därför inte ske efter i förväg helt låsta modeller utan bör praktiskt växa fram på frivillighetens grund. Omstruktureringen bör ske i samarbete med berörda fackliga organisationer. Statens roll bör vara att stimulera till en önskvärd omstrukturering och effektivitetshöjning hos skoindustrin. En särskild delegation bör bildas med uppgift att leda och samordna ett sådant arbete, bl.a. genom att förhandla med skoföretag om olika stödformer. Handelsministern räknar med att omstruktureringen i huvudsak bör kunna vara genomförd före utgången av år 1978. Under omstruktureringsfasen kan det visa sig att den önskade omstruktureringen endast kan ske genom att vissa ägarförhållanden ändras. En möjlighet är då kanske att ett företags anställda övertar företagets verksamhet. En annan är att andra företag eller företagare övertar verksamheten. För att göra det möjligt att förvärva skoföretag eller delar av företag, t.ex. en viss produktionslinje, föreslår handelsministern att ett särskilt skostrukturlån skall kunna utgå och motsvara högst 75 96 av köpeskillingen. Får att få låna skall förvärvaren — utöver att möta de krav som måste ställas på förvärvets strukturfrämjande effekt och köpeskillingens rimlighet — åta sig att garantera en viss produktion och produktionskapacitet för en viss tidsperiod. Strukturlånen avses vara ränteoch amorteringsfria och skrivas av årligen under avtalsperioden, under förutsättning att företaget uppfyller sina åtaganden. Det betonas att det inte är fråga om att allmänt lösa ut de nuvarande ägarna. Man fäster särskilt avseende vid att en omstrukturering kan genomföras på frivillig väg. De företag som inte vill eller inte anser det fördelaktigt att ingå i en större företagsbildning bör inte i konkurrenshänseende lida skada av att avstå från detta. Den särskilda delegationen avses vid behov förhandla om s.k. skostrukturlån. Det finns naturligtvis företag som under den tid omstrukturerings = Nr 119 arbetet kräver kan råka i svårigheter. Man räknar då med att s.k. för Torsdagen den sörjningsberedskapslån skall kunna användas. Sådana lån skall kunna 28 april 1977 lämnas företag som bedöms ha en roll att spela för försörjningsbered= = skapen i den framtida skoindustrin. Storleken på lånet bör fastställas Försörjningsberedpå grundval av en av företaget lämnad offert avseende kostnaderna för skapen på skoomatt under en avtalad period, dock längst t.o.m. den 31 december 1978, — rådet upprätta en viss överenskommen produktion. Lånet avses vara räntefritt och kunna skrivas av om lånetagande företag uppfyller sina åtaganden. Lånet bör utbetalas för högst ett år i taget och så att lånetiden anpassas till företagens bokslutsperioder. Avskrivning skall ske i samband med bokslut. Staten avses få full insyn i de företagsekonomiska förhållandena inom företag som har fått försörjningsberedskapslån. Den särskilda delegationen avses få till uppgift att vid behov förhandla med företag om dessa lån. En omstrukturerad skoindustri kan inrymma nybildade företagsgrupper som inte helt kan nå full kostnadstäckning. I dessa fall kan offertförfarande aktualiseras. Det här innebär att företagsgruppen lämnar offert till staten avseende merkostnaden för att i beredskapssyfte hålla i gång viss löpande produktion för en viss tidsperiod. Staten granskar då denna offert, förhandlar och träffar avtal om att köpa denna beredskapstjänst av företaget. Sådant offertförfarande kan också användas då företag åtar sig att underhålla sådan maskinutrustning som lagts i malpåse eller svara för utbildning av personal som i ett krisläge avses sköta den utrustning som har förvarats på detta sätt. Det skall ankomma på den särskilda delegationen att när det behövs förhandla med företag om sådana avtal, grundade på offerter. I de fall då den särskilda delegationen avses kunna förhandla om stödformer räknar handelsministern med att det skall ankomma på överstyrelsen för ekonomiskt försvar att teckna slutliga avtal om stöd med företagen. Handelsministern anmäler att han — om de föreslagna stödåtgärderna genomförs — avser att föreslå regeringen en liberalisering av gällande importrestriktioner beträffande skor och gummistövlar. Vår bedömning är att detta är bra. Handelsministern lämnar också synpunkter i fråga om detaljhandelns prissättningsmetod när det gäller skor. Enligt hans mening skulle en mera differentierad prissättning inom detaljhandeln kunna utgöra ett värdefullt stöd för den svenska beklädnadsindustrin. Vår förhoppning är att man genom frivilliga åtaganden från branschens sida skall kunna komma fram till en rimlig lösning av denna fråga. Det har ju också sedan flera år tillbaka, även av föregående regering, förhandlats på den här punkten, tyvärr utan att man kommit till något slutgiltigt resultat. Utskottet anser, på samma sätt som handelsministern, att det nu finns 43 tillräckligt underlag för att ange kraven på en skoproduktion i landet och godtar liksom handelsministern de beräkningsmetoder som har använts. Utskottet erinrar om att antaganden om krisimport är osäkra. De bygger på att det skall vara möjligt att i viss utsträckning importera lämpliga skodon även under och åren efter en period med väpnade konflikter i vår omvärld. Enligt vad utskottet har inhämtat skall de antaganden som gjorts i detta avseende bli föremål för ytterligare översyn. Utskottet delar de synpunkter som handelsministern ger till känna i propositionen 1976/77:85. Näringsutskottet anser att handelsministerns uttalanden är välgrundade och lämpade som riktlinjer för det fortsatta arbetet på en strukturomvandling inom skoindustrin. Enligt utskottets mening kan erforderlig statlig styrning och insyn i branschen åstadkommas utan att staten regelmässigt tar på sig någon ägarfunktion. Försvarsutskottet delar näringsutskottets syn på tillvägagångssättet vid den önskvärda omstruktureringen och på statens roll i sammanhanget. Som handelsministern uttalar bör arbetet dock inte ske efter i förväg helt låsta modeller utan praktiskt växa fram på frivillighetens grund. Detta utesluter inte att det kan bli nödvändigt för staten att i någon situation även ta på sig ett s.k. ägaransvar. Regionaloch sysselsättningspolitiska förhållanden måste självfallet beaktas vid omstruktureringen. En viktig förutsättning för att skoindustrin skall kunna effektiviseras på relativt kort tid är att den särskilda delegationen får goda förutsättningar för sitt arbete. Samhället skall tillförsäkras insyn i företag som till avsevärd del har förvärvats med utnyttjande av s.k. skostrukturlån. Herr talman! Jag ber att på alla punkter få yrka bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkandet nr 11, vilket innebär avslag på motionen 1446, yrkande 1.
Herr talman! Herr Karl Bengtsson i Varberg hade en mycket nyanserad syn på både vår motion och vår argumentation i reservationen. Jag vill här bara till hans resonemang foga att någon diskussion om prissättningsfrågorna inte har förts i försvarsutskottet. De lyftes bort från behandlingen där, trots att vi hade frågorna med i vår motion. Där tror jag emellertid att samstämmigheten är mycket stor. Vi menar att man skulle ha kunnat påverka branschens möjligheter betydligt just genom en annan form av prissättning än den som nu har präglat branschen. Vad så angår bedömningen huruvida staten skall vara mer eller mindre aktiv kommer vi inte närmare varann än vi har varit. Vi inom socialdemokratin har där en uppfattning, och den backas också upp starkt av de fackliga organisationerna på såväl LO som TCO-sidan. Vi menar att de effekter som vi eftersträvar, alltså det stöd som ändå skall utgå med statliga medel, också bör ställas under en mera strikt kontroll. Och där har samhället då att gå in och så långt möjligt också engagera sig i omstruktureringsprocessen. Vad slutligen gäller hörnstensföretagens uppbyggnad har vi inte sagt att de företagen nödvändigtvis måste vara så stora att bara ett fåtal svarar för produktionen och täcker det behov som uppstår. Där kan givetvis tänkas olika strukturer på företagen. Men vad som är viktigt är att man får en produktionskapacitet och ett kunnande som möjliggör att branschen överlever.
Herr talman! Jag är medveten om att prissättningsfrågan kommer att behandlas senare och i andra sammanhang, men jag tyckte att jag gott kunde ge till känna vad majoriteten i utskottet allmänt tycker på den punkten. Vad så gäller statens engagemang och de s.k. hörnstensföretagen är det ett i och för sig mycket intressant resonemang som där förs. Jag erinrar mig hur det var i försörjningsberedskapsutredningen, när vi försökte finna vägar för att stödja sådan verksamhet som det här är fråga om. Det gällde då att i en kristid täcka upp försörjningen på skoområdet och på beklädnadsområdet över huvud taget. Då visste vi att det kunde bli fråga om statliga bidrag, eventuellt någon form av statligt ägande. Jag sade också i mitt första anförande att det kan uppstå situationer då ingen annan än staten ställer upp för försörjningen. Naturligtvis får då staten ta det ansvar som i sådana fall är nödvändigt. Därom behöver vi inte tvista. Men det gäller just formerna för hur man skall gå till väga. När det gäller de företag som styrs och ägs av Statsföretag vet vi ju att även sådan verksamhet måste bedrivas på företagsekonomiska grunder. Det innebär att Statsföretag i en viss situation kan finna att verksamheten inte kan fortsätta, eftersom den går med förlust. Det föreslås då att företaget läggs ned. Sådant har skett tidigare beträffande Svetex AB i olika sammanhang och nu senast gällde det Konfektions AB Rang, men vi behöver inte lasta den nuvarande regeringen då det gäller Rang. Den frågan är säkerligen inte färdigdiskuterad. Det har tidigare funnits sådana tendenser att man måst konstatera att inte ens staten klarar av problemen. Om nu staten skulle gå in som ägare, måste man alltså finna någon annan form för verksamheten, där man från början bara garanterar att täcka kostnader för att rörelsen skall kunna fortsätta. Detta skulle således innebära att man årligen måste skjuta till medel. Räcker inte dessa får man föra till nytt kapital. Vi vet att det ofta kommer att förhålla sig på det sättet med sådan verksamhet. Därför gällde det för oss att finna någon form som stimulerar till fortsatt verksamhet, och då fann vi dessa avskrivningslån, som vi fortfarande anser att man bör pröva.
Herr talman! Diskussionen om huruvida man skall välja den väg vi har förordat eller den som den borgerliga majoriteten har föreslagit kan föra mycket långt. Låt mig bara notera en nyans i Karl Bengtssons resonemang. Han utesluter ändå inte att staten skall gå in men bara, säger han, i sista hand när ingen annan vill göra det. Varför, skulle jag vilja fråga. Kan det inte vara riktigare att man, när man ändå är beredd att satsa de här miljonerna i branschen, utan förutfattade meningar försöker göra en analys och se om man inte kan samla branschen på ett sådant sätt att ett statligt medinflytande eller medägande också till den lägsta kostnaden kan leda till de faktiska resultat man eftersträvar? Det kan vara lika riktigt att gå in i ett bra företag som att gå in i ett företag som ingen annan vill driva. Varför skall man alitid låta staten vara företagsägare och ansvarig bara i de situationer då ingen annan ställer upp? Egentligen borde man förutsättningslöst ge staten samma möjligheter som andra när det gäller att driva en verksamhet; verksamheten borde också för statens del tillåtas vara både nyttig och så ekonomisk att den täcker de faktiska kostnaderna.
Herr talman! Utredningen bestod såväl av socialdemokrater som av, som det brukar kallas, borgare. Vi hade precis samma uppfattning beträffande finansieringen av verksamheten. Det var, menade vi, vår gemensamma uppgift att i första hand se till att på för samhället billigaste sätt lösa den här frågan. Så länge branscherna ställer upp för samtal om detta och är villiga att försöka på nytt genom att träffa speciella avtal om ekonomiskt bidrag, där staten får garanti för ett tillfredsställande produktionsresultat med anledning av att den skjutit till pengar, är detta intressant. Det är också den billigaste vägen.

Herr talman!

Den enighet som finns i det här avseendet innebär att man har all anledning att tänka sig att riksdagen snart kommer att fatta beslut som går ut på att en omstrukturering skall inledas och att den bör ske under ledning av en särskild delegation. Jag vill begagna detta tillfälle till att säga att regeringen, om riksdagen fattar ett sådant beslut, kommer att utse en delegation vars ordförande blir ”företagsdoktorn” Ulf af Trolle. I denna delegation kommer också att ingå Karl-Erik Persson, Beklädnads ordförande, Gösta Rehnqvist, Svenska skofabrikantföreningens ordförande, Erling Persson, verkställande direktör i Hennes & Mauritz, samt Gunnar Lagnell, f.d. styrelseordförande för Sweteco. Delegationen skall också ha möjlighet att till sig knyta experter på sedvanligt sätt. Denna delegation kommer förvisso att ha ett invecklat arbete. Det gäller ju, som här redan har understrukits, en bransch med problem. Det är därför betydelsefullt att de personer som ingår i delegationen har ett kunnande och en erfarenhet från det företagsekonomiska området, som kan bli av avgörande betydelse i arbetet på att med framgång åstadkomma en omstrukturering. Det har också varit tanken bakom det förslag till sammansättning av delegationen som jag här redovisat. Det blir betydelsefullt att denna delegation får tillfälle att sätta i gång sitt arbete omedelbart. Även om det nu är svårigheter, som vi inte alls skall underskatta, bör ändå de beslut som nu kan fattas i riksdagen kunna bilda en utgångspunkt för en rimlig optimism, eftersom de kan ge en ökad säkerhet i branschen om att man kommer att slå vakt om en viss minimiproduktion. Jag skulle tänka mig, att den vetskapen hos dem som verkar i branschen ger en känsla av att man på ett annat sätt än hittills vågar satsa resurser på investeringar. Man vet att statsmakterna kommer att vidta åtgärder som gör att man inte får komma under en viss nivå. Även om det alltså föreligger enighet i väsentliga stycken, vilket kan leda till att delegationen skall kunna sätta i gång sitt arbete ganska snart, råder det också, som har understrukits i det tidigare meningsskiftet, oenighet på en del punkter. Jag har inte något särskilt att tillägga utöver vad herr Andersson i Örebro och herr Karl Bengtsson i Varberg har sagt i frågan huruvida man nu skall till större eller mindre del socialisera denna bransch. Men även jag vill understryka att det här är en bransch som består av ett antal små företag som ligger mycket spridda i landet. Skall man verkligen försöka ta regionalpolitiska hänsyn, kan det ju inte bli fråga om att göra några verkligt långtgående hopbuntningar av olika företag, utan det kommer även med en omstrukturering att bli en spridd struktur. Jag lever i den föreställningen att det i en sådan situation är mycket svårt att tro att man kan uppnå några egentliga fördelar med att ha en ”överordnad” central beslutsfunktion inordnad t.ex. i Statsföretag. Jag tror att just i en bransch av denna karaktär blir decentraliserat beslutsfattande av allra största betydelse, inte minst då det dessutom är fråga om en bransch som är ganska känslig för modeskiftningar, där det fordras snabba beslut för att kunna anpassa sig. Det är alldeles riktigt som herr Andersson i Örebro har sagt, att man inte skall hemfalla åt en övertro på sammanläggningars betydelse. Här har redan citerats exemplet med Sju Skomakare. Man kan också ta fasta på vad som stod i tidningarna i går från en annan bransch men också den krisdrabbad, nämligen glasbruken, där Kronagruppen har anmält att den måste gå i konkurs. Det är just en sådan gruppering av fyra mindre företag som har slagit sig samman, och så har det blivit snabbare fall i den gruppen än det blivit i ett antal andra mindre företag. Jag anser att man inte skall vara doktrinärt emot tanken att staten här skulle kunna gå in, men jag tycker också att herr Brännström skulle kunna gå med på att man inte heller av doktrinära skäl skall vara för detta. När jag läste reservationen och motionen fick jag en känsla av att det inte finns så oerhört mycket argumenterande för tanken att staten skulle ta ett väsentligt ägaransvar, och det mest med en hänvisning till att LO har tyckt så. Man kanske måste ange hårdare sakskäl för att man själv icke skall utsättas för misstanken att ha nalkats detta spörsmål från doktrinära utgångspunkter.

Delegationen måste över huvud taget få möjligheter att komma med förslag och synpunkter vad beträffar både former för stöd och omfattning av stödinsatser under kommande budgetår. Jag har den uppfattningen — jag tror att jag alltid i sådana här sammanhang, även i oppositionsställning, har förfäktat den — att det ena eller andra statsrådet vid sitt skrivbord icke är i den situationen att han med någon större sakkunskap exakt kan tala om hur det ena eller andra företagsproblemet konkret skall lösas. Den uppgiften måste faktiskt läggas ut på folk som har den verkliga sakkunskapen samt tid och möjlighet att tränga in i problemen. Det är därför denna delegation skall ha möjligheten att på grundval av sina erfarenheter komma tillbaka med tankar och synpunkter på hur under kommande budgetår ytterligare insatser kan vara utformade. Jag skulle här också vilja säga någonting om frågan om insyn. En tanke bakom idén att staten skulle gå in som ägare antar jag är att man då skulle få bättre insyn i vad som händer med de pengar som satsas.

I det speciella fall där vi här har gjort en större satsning, nämligen när det gällt att hålla tillverkningen av gummistövlar vid liv — det finns ju bara en till verkare av gummistövlar i landet, nämligen Tretorn — har vi därför när staten gått in med stödåtgärderna varit mycket noga med att se till att vi har ordentlig insyn i företaget. Jag har inte en så romantisk inställning till enskilt näringsliv att jag inte tror att man skulle behöva få en ordentlig uppfattning om vad som händer och sker där, och i det här fallet har staten en person med rätt att delta i styrelsesammanträden och bolagsstämmor, trots att vederbörande inte är ledamot av styrelsen. Vidare har vi en ekonomisk expert, som löpande följer vad som händer och sker, samt en teknisk expert. Jag tror därför att den insynen är väl tillgodosedd, och det tror jag även att den kommer att bli vid uppföljningen av stödet på skoområdet. Herr talman! Jag vill säga någonting om exportrestriktionerna också. Om det vore på det viset att vi bara hade skoindustrin att ta hänsyn till skulle vi förvisso kunna noga överväga det förslag som finns i socialdemokraternas reservation, men nu består Sveriges näringsliv inte bara av skoindustri, utan det finns ju även andra företag och branscher där det är angeläget att villkoren för att kunna upprätthålla sysselsättning och export är de bästa möjliga. Det kan icke vara någon hemlighet för socialdemokraterna att den svenska exporten har utsatts för svårigheter, mot bakgrund av de restriktioner som införts på skosidan. Det är faktiskt på det viset att vi redan under sommaren kommer att ställas inför mycket betydande förhandlingar på det handelspolitiska planet med t.ex. EG —- det gäller en omförhandling om plafondsystemet, som reglerar exportmöjligheterna till EG av exempelvis pappersprodukter. Jag vill understryka att det är mycket viktigt att vi går in i dessa förhandlingar med bästa möjliga förutsättningar. Detta gäller över huvud taget vad avser den tillämpning som sker år från år av detta plafondsystem, där vi — beroende på de här skorestriktionerna — uppenbarligen har kommit i ett sämre läge än andra länder. Jag vill av den anledningen gärna att man, när man funderar på skorestriktionerna, försöker vidga sitt betraktelsesätt till att ta hänsyn till att Sverige icke bara har en skoindustri. Man kan dessutom ställa sig frågan: Om vi skall gå in i det här strukturomvandlingsarbetet, skulle det då verkligen vara rätt att — alldeles bortsett från de andra exportindustriernas intressen — bibehålla skorestriktionerna? Blir förutsättningarna för själva omstruktureringsarbetet de mest realistiska, om man bedriver det arbetet under importskydd? Är det inte snarare så att man måste bedriva omstruktureringsarbetet under trycket av den utlandskonkurrens som förr eller senare måste etableras? Då ser man ju vad som är hållfast och inte hållfast, och då blir det en större benägenhet hos dem som är i branschen och som under omställningsperioden lever under realistiska villkor att ställa upp och delta i strukturomvandlingen. Jag anser alltså att det, även om man inte behöver ta hänsyn till andra intressen än §skoindustrins, inte är alldeles självklart att välja linjen att bibehålla skorestriktionerna. I den handelspolitiska debatten i riksdagen för inte särskilt länge sedan restes från socialdemokratisk sida inga som helst invändningar gentemot den principiella uppläggning som redovisades i den handelspolitiska deklarationen där avvecklingen av skorestriktionen ingick som ett led. Socialdemokratins talesmän gjorde icke — så långt jag kommer ihåg — några invändningar i det här avseendet, trots att regeringens planer då var klart redovisade och det hade varit ett mycket lämpligt tillfälle att anmäla andra synpunkter och ta upp dem till en principiell debatt. När det gäller importrestriktionerna vill jag peka på en sak till, och det är att vad regeringen, om riksdagen fattar de principiella beslut om skoindustrin som här är aktualiserade, avser att göra är att ta bort den globalkontingent som infördes tidigare. Det innebär med andra ord icke att vi har aviserat att vi skall ta bort de restriktioner av bilateral karaktär, dvs. gentemot olika östländer, som fanns långt förut. På det området förekommer nämligen en lågprisimport, som skulle vara synnerligen svårhanterad. Vi har aldrig sagt att de restriktionerna skall avskaffas. Dessutom måste man ha den handelspolitiska uppmärksamheten riktad på frågan om lågprisimport även när det gäller skor, inte bara när det gäller tekoprodukter. Än så länge är denna lågprisimport från andra länder än öst emellertid inte av någon verkligt stor omfattning, till skillnad från vad som kanske framskymtade i debatten. Det är ungefär 15 96 av vår import, mätt i kronor, som kommer från lågprisländer. Denna importandel har dock varit starkt ökande, och det gäller alltså att noga följa vad som här händer. Herr talman! Jag har velat anföra dessa synpunkter med anledning av den här debatten.
Herr talman! Jag vill börja med att knyta an till handelsministerns resonemang om doktrinärt och icke doktrinärt tänkande. Vi skrev i vår motion: ”Man kan därvid inte av doktrinära skäl utesluta ett samhälleligt ägarengagemang.” Det är en väldig skillnad mellan den formuleringen och att säga — som det påstås att vi skulle ha gjort — att endast staten kan klara det här problemet. Vår formulering är mycket nyanserad, och så har vi också sett på saken. Därför är det glädjande att notera att handelsministern är beredd att låta staten delta i de här diskussionerna och att också tillåta att staten går in, om man finner att det är en riktig lösning. Jag tror att det är värdefullt att konstatera det, eftersom det ändock för alla parter måste vara väsentligt att klara försörjningsberedskapen. Vi menar att restriktionerna kan bidra till att vi snabbare når den önskvärda nivån än om vi häver dem utan avseende på struktureringsprocessen. Jag är medveten om att de här restriktionerna kan ha sin betydelse i förhandlingar med EG när det gäller andra viktiga produkter som vår exportindustri skall försöka sälja, men jag tror att det egentliga obehaget av restriktionerna nu till större delen är övervunnet; vi kanske inte har samma uppfattning där. Jag vill hävda att orsaken till restriktionernas införande i sina huvuddrag har accepterats av de länder som har drabbats av begränsningen. Jag vill litet grand vända mig emot den beskrivningen att vi skulle ha sagt att det är nödvändigt med någon total hopbuntning av företag i skobranschen för att åstadkomma de hörnstensföretag som vi menar är en väsentlig faktor i sammanhanget. Vi har ganska förutsättningslöst fört ett resonemang kring nödvändigheten av att få en bättre struktur, kring modellen hörnstensföretag, och jag tror att man i många fall kan se dem som mindre eller, om man vill ha en nyans, mindre stora. Men det är nödvändigt att föra ihop kunnande, teknik och resurser på ett sådant sätt att man får företag som har en bättre livskraft än alltför många företag i branschen f.n. har. Sedan är det viktigt och värdefullt att notera att handelsministern nu slår fast att mycket av resonemangen kring propositionen och motionen baseras på enighet i struktureringsfrågorna och när det gäller behovsnivån. Det är också viktigt att den särskilda delegationen, med den sammansättning den ser ut att få, tillgodoser den betydelsefulla grupp som beklädnadsarbetarna utgör i det här sammanhanget och att delegationens arbete tydligen får möjlighet att breddas och fördjupas på ett sätt som såväl vi ansvariga politiker som branschen och de anställda är bäst betjänta av.

Herr talman! Det kanske inte är så stor anledning för oss att fortsätta att utbyta synpunkter för och emot eller att diskutera den ena eller den andra lösningen, utan det väsentliga är att denna delegation får tillfälle att komma i gång med sitt arbete och att framlägga synpunkter på hur fortsättningen bör bli. Det enda jag vill tillägga är att jag anser att herr Brännström har fel i sin uppfattning att de svenska skorestriktionerna har accepterats av andra länder och att de handelspolitiska nackdelarna av dem redan är på något sätt övervunna. Det är inte på det viset, utan så sent som i höstas, i samband med att man bestämde hur man skulle hantera dessa regler inom ramen för det s.k. plafondsystemet, kom Sverige i en annan och sämre belägenhet än andra EFTA-länder. Och jag påminner om att vi kommer att ha motsvarande diskussion nästa höst, förutom att vi till sommaren kommer att ha en förhandling inom EG om hur hela detta plafondsystem fortsättningsvis skall utformas. Det går således inte att bortse ifrån att man är absolut tvungen att ta hänsyn också till andra industrigrenars belägenhet, och jag tycker inte att det borde vara alltför svårt för herr Brännström att hålla med mig om det. Jag vill nämna att jag är medveten om att både företagare och anställda i branschtidningar grälar på mig för det här förslaget, men den typen av kritik får man ju tåla.

Herr talman! Jag kan naturligtvis inte begära att handelsministern skall ge mig rätt i en fråga där vi har deklarerat olika uppfattningar, och det är ganska naturligt att handelsministern vidhåller att jag har fel. Men jag tror ändå att de största svårigheterna när det gäller begränsningarna har övervunnits. De har inte övervunnits helt, och det är väl ganska naturligt med tanke på hur marknaderna har varit. Det har varit kärvt för praktiskt taget alla exportindustrier att sälja sina produkter. I någon mån har köparländerna haft ett utsökt tillfälle att med detta som bakgrund motivera en stramare hållning än man skulle ha gjort i en högkonjunktur, då efterfrågan på våra verkliga basprodukter i stort sett hade kunnat göra det fullt möjligt för oss att sälja allt vi kunnat producera. Jag vill ändå understryka — och här har de fackanslutna redovisat samma bedömning — att restriktionerna har ett värde och att det värdet egentligen först nu har kommit till uttryck. Från fackligt håll vill man också hävda att det vore värdefullt om denna begränsning fick fortsätta att gälla till dess man ser att omstruktureringen har fått åsyftad verkan.

Herr talman! I den proposition som kulturutskottet behandlat i sitt betänkande nr 39 i år föreslår regeringen riksdagen att besluta om stöd åt bokhandeln. Stödet innebär en försöksperiod om tre år och upptar kreditgarantier inom en ram av 1,5 milj.kr. samt avskrivningsoch investeringsstöd för lån om totalt 1,4 milj.kr. till fullsorterade boklådor på mindre eller medelstora orter. Bokhandlarnas distributionsföretag Seelig skall också ges 1,1 milj.kr. som subvention till sitt s.k. kompletteringslager. Det förutsätts också att branschen har behov av utbildningsstöd för företagsledare. För detta ändamål vill regeringen att 100 000 kr. skall utgå ur statliga medel. Propositionen får ses mot bakgrund av att branschen har liberaliserats under 1970-talet, med utökad konkurrens och utslagning av s.k. fullboklådor på en rad orter som följd. Tidigare kulturpolitiska insatser i form av t.ex. litteraturstöd kommer då att bromsas genom distributionsledets flaskhals. Om man vill kan man se det som Urban Andersson gjorde i en artikel i Svenska Dagbladet i dag. Han säger: ”Men nog måste det sägas vara en grotesk ordning, att ett helt lands litteratur, och därmed också ett språk, stora delar av ett folks fantasi och skaparkraft, skall tvingas vara en handelsvara vilken som helst!” Så såg också den förra regeringen på detta när den lät tillsätta en enmansutredning, den s.k. Agska utredningen. Denna proposition, som vi skall besluta om i dag, bygger i väsentliga delar på den utredningen som verkställdes av Lars Ag i samverkan med branschorganisationerna. Men det finns skillnader på några för oss reservanter i utskottet väsentliga punkter. Om man vill kan man säga att bokstödet i den utformning det nu fått på en gång är bra och dåligt. Det är bra därigenom att regeringen erkänner att den s.k. fria företagsamheten inte är i stånd att själv lösa ett kulturdistributionsproblem som samhället på sin nuvarande utvecklingsnivå kräver av branschen. Det är mindre bra därigenom att för litet statliga medel ställs till förfogande för att det skall kunna bli fråga om annat än i tiden tillfälliga och marginella förbättringar. Bokbranschen närmar sig nu en miljardomsättning, i kronor räknat, vilket då skall ses mot de 2,5 milj.kr. som propositionen handlar om. Om ett fåtal år har läget utjämnats genom marknadskrafternas spel och situationen kommer då att vara i stort sett densamma som före reformen. Till sist är förslaget rent dåligt med avseende på den konstruktion man gett administrationen av kreditstödet, liksom i det vaga inflytande man valt att skaffa sig över de medel man ställt till Seeligs förfogande i samband I den Agska utredningen föreslås två alternativ för administration av kreditstödet. Dels att BFI påtar sig uppgiften, dels att en statlig nämnd inrättas med uppgift att förvalta medlen. Eftersom Ags BFI-alternativ innebär statlig insyn genom en statlig representant i BFI skulle samhället fått sin rätt till nödvändig insyn genom båda alternativen. Nu väljer regeringen att ge pengarna utan några andra krav från statens sida än att man i efterhand kan granska verksamheten genom en revisor. Detta är en så pass ovanlig konstruktion för administration av statliga medel att den f.n. inte ens är laglig. För att lösa problemet föreslås alltså en särskild lag härom, som ger BFI möjlighet att administrera statens pengar. På samma vårdslösa sätt lämnar man ifrån sig stödpengar till Seelig för dess kompletteringslager. Motprestationerna skall Seelig efter eget skön verkställa utan någon inblandning från samhällets sida. Om detta säger Carl Olof Josephson, en f. d. bokhandlare här i stan med stor erfarenhet från branschen, i en artikel: ”Bokförläggarna skall inte beskedligt hålla till godo med att branschens framtid skall avgöras i en aktiv och tystlåten Seeligstyrelse.

Ändå är det en i detta sammanhang underlig logik. Här är det ju fråga om en bransch, i vilken det motsägelsefulla i doktrinen förts upp till ytan och redovisats i form av uttalade brister. Om detta, säger Carl Olof Josephson också någonting rätt intressant. Han raljerar litet med förslaget och säger: ”Något av det positiva i den här propositionen är den konventionella, förtroendefulla inställningen till och tron på branschens egen förmåga och vilja att själv ta ansvar för de anförtrodda medlen. Skötseln av Seeligs k-lager skall bara störas av en statlig revisor, BFI skall tjänstgöra som självständigt statligt kreditinstitut, utbildningspengarna anförtros helt branschorganisationerna. Det bekymmersamma med detta — som det kan tyckas — charmfulla lättsinne från statsmakternas sida med anslagna medel är väl, att det står i uppenbar relation till stödets ringa och otillräckliga belopp och dess minst sagt begränsade möjlighet att effektivt hjälpa bokhandeln.” Herr talman! Med hänsyn till att det är fråga om ett försök med begränsad räckvidd och tillfälle till omprövning kan vi socialdemokrater godta omfattningen av medel som ställs till förfogande genom regeringens proposition. Personligen skulle jag önska en utökning av omfattningen i relation till stödet av institutionsteatrarna som en rimlig målsättning också för boken med alla dess led. Nu har vi emellertid med hänsyn till den akuta situationen begränsat oss till att angripa den skeva kon struktionen i regeringens förslag. Vi har därför i relation till vår egen motion reserverat oss mot utskottsmajoriteten på fyra punkter. Vi anser först och främst att tre statliga representanter bör ingå i styrelsen för BFI, varav regeringen bör tillse att statens kulturråd och Kommunförbundet blir representerade med ett mandat vardera. På samma sätt har vi reserverat oss till förmån för att det av Sveriges författarförbund framlagda förslaget om prestationsstöd vägs in tillsammans med erfarenheter från det väntade försöket enligt regeringens proposition vid utformningen av de framtida stödinsatser som kan bli aktuella, liksom för att en statlig representant bör ingå i Seeligs styrelse för att aktivt bevaka stödets kulturpolitiska effekter. Vi vill också att frågan om framför allt de mindre förlagens distributionsproblem görs till föremål för fortsatt utredning i syfte att ge dessa en lösning som nu tyvärr inte ryms inom den utformning stödet till Seeligs kompletteringslager har fått i propositionen. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4 i föreliggande betänkande.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna betraktar det förslag till bokhandelsstöd som nu föreläggs riksdagen som ett förslag som inte i första hand utformats från några kulturpolitiska utgångspunkter utan som ett förslag till stöd helt på bokbranschens villkor — ett stöd som helt gynnar A-bokhandlarna. Vi är väl medvetna om att det krävs statliga insatser för att trygga utgivningen av bra litteratur och på olika sätt stödja de nya progressiva distributionsformer som börjat uppstå. Men frågan är på vilket sätt detta skall ske. Vi pekar i vår motion på att de stödformer som föreslås i första hand är avsedda för fullsorterade boklådor på mindre och medelstora orter. Stödet har inte en sådan omfattning att det kan stimulera till nyetablering av boklådor. I dag saknar 113 kommuner, sammanlagt 1,3 miljoner människor i vårt land, A-bokhandel och i de kommuner där A-bokhandel finns ligger den i allmänhet på avsevärt avstånd från ytterområdena. Om avsikten med ett bokhandelsstöd skall vara att göra kvalitetslitteratur tillgänglig för inköp måste en stödform skapas som kan utnyttjas av andra former än A-bokhandeln, dvs. i första hand B bokhandeln. För att ett bokhandelsstöd skall få en kulturpolitisk effekt måste det ske en koppling mellan bokhandelsstöd och litteraturstöd. Vi tycker att den modell som har föreslagits av Författarförbundet har många positiva aspekter och förordar att den införs. Ett sådant stöd skulle kunna utformas så att det kan utnyttjas också av en av de mest vitala formerna för distribution av såväl debattsom skönlitteratur som har dykt upp under de senaste åren, och det är bokkaféerna runtom i landet. Det skulle kunna ske genom att man ger dispenser från minimikravet på saluförda litteraturstödda titlar. Bokkaféerna specialiserar sig på politisk litteratur inklusive progressiv och experimentell skönlitteratur. Den största verksamheten har i dag bokkaféet i Lund, som genom sin postorderförsäljning också når ut över hela landet. Även bokkaféet i Stockholm, Morianen, har en mycket omfattande försäljning av progressiv skönlitteratur och är ett av de få ställen om inte det enda här i staden där man kan få tag på viss utländsk debattlitteratur. Nu håller bokkaféet Morianen på att försvinna, vilket många betecknar som en kulturpolitisk skandal. Och här kommer jag in på kommunernas ansvar. I utskottskrivningen understryks kommunernas stora ansvar för en väl utbyggd och fungerande kulturförsörjning. Samtidigt avvisar utskottet ett konkret förslag från vårt håll som skulle förbättra kulturutbudet i kommunerna. Man hänvisar till beredningen av distributionsutredningen som skall ta upp frågan. Man säger också i utskottets skrivning att man vill betona värdet av att kommunen beslutar i egna angelägenheter. Jag tycker, herr talman, att det är ett något egendomligt resonemang man här försöker föra. Vad vi kräver är ju just detta att kommunerna tar sitt ansvar för kulturen och ser till att A-bokhandelns sortiment finns tillgängligt för försäljning inom varje kommun men också att kommunerna ges möjligheter härtill. Vi kan inte acceptera att man i takt med att kommunernas ekonomi försämras låter detta gå ut över i första hand kulturfrågor av skilda slag. Av särskilt intresse är vårt krav i glesbygdskommunerna där invånarna i dag är satta på undantag när det gäller kulturen. Den försöksverksamhet med postorderförsäljning i Norrbottens län som föreslås i propositionen bör redan nu utsträckas till att omfatta fler län. Och framför allt bör enligt vpk:s mening den uppsökande verksamheten — dvs. utlåning på arbetsplatser, på vårdinstitutioner, genom bokbussar m.m. — utnyttjas för att förmedla försäljning. Det skulle innebära en bokförsäljning på ickekommersiell grund. Men det är inte tillräckligt. Vi har i annat sammanhang, bl.a. i motionen 965, erinrat om att kommunerna i dag svarar för den övervägande delen av samhällets insatser på kulturområdet. Men deras vilja och deras förutsättningar skiljer sig avsevärt. De kulturella standardskillnaderna kommunerna emellan blir allt större. Någon samlad samhällelig kulturpolitik existerar inte. Vi vidhåller därför vårt förslag om en allmän kulturlag som skall garantera en jämn kulturell standard och ge förbättrade betingelser för en kraftfull utveckling av kulturlivet inklusive boklivet i kommunerna. Den lagen skall garantera en minimistandard, och den måste självfallet samtidigt innebära en kraftfull höjning av statsbidragen. Detta skulle gå smidigast genom en övergång till den av oss förordade statskommunala progressiva skatten, men den är också genomförbar med nuvarande skattesystem. Men också i storstadskommunerna sker en utarmning. Det svek som Stockholms kommun nu står i begrepp att begå genom att inte ens erbjuda Morianen lokaler inom sitt fastighetsbestånd visar på nödvändigheten av en kulturpolitik som hänger samman och som inte — såsom nu är fallet — i mångt är splittrad och bara erbjuder ett lapptäcke av reparationsåtgärder, som knappt ens på kort sikt kan få annat än marginella effekter. Vi var på sin tid motståndare till att man upphävde bruttoprisförbudet, eftersom vi befarade just den utveckling som nu tas upp i utskottets skrivning med en utarmning av bokhandelsoch boklådebeståndet och av urvalet av litteratur tillgänglig för kommunens invånare. En bok kan inte jämföras med bilar och boutiquekläder. En bok har också andra värden. Vi vill alltså att fasta bokpriser återinförs, och vi har fört fram det kravet i en annan motion som riksdagen kommer att få ta ställning till. Slutligen, herr talman, några få ord om Seelig. Vi anser det vara helt orimligt att på det sätt som föreslås i propositionen överlåta en viktig kulturpolitisk del till ett privat företag, som styrs enbart av kommersiella intressen. Herr Sörenson försökte härifrån talarstolen framställa socialdemokraternas förslag som alldeles särskilt radikalt. Jag tycker inte att det är radikalt. Vill man att staten skall få möjlighet att styra de kulturpolitiska effekterna på det här området, bör naturligtvis Seelig förstatligas, och det är också vårt krav. Med detta vill jag yrka bifall till samtliga yrkanden i vår motion nr 1454.

Herr talman! Detta betänkande handlar på sitt sätt om stöd till litteratur över huvud taget, en fråga som diskuterades här i kammaren i förra veckan, då vi också behandlade stödet till folkbiblioteken. I dag kommer alltså bokhandelsstödet. En samlad behandling kunde naturligtvis ha gett en bättre överblick över hela detta område. Vi har under en lång tid haft en väl fungerande bokhandel i vårt land. Redan i början av 1600-talet fanns det boklådor både i Uppsala och i Stockholm. När det gäller bokförlag finns det bara fyra eller fem stycken ute i världen som är äldre än Norstedt & Söner. Likaså kan den svenska bokförläggarföreningen berömma sig av att vara den äldsta i världen. Det var också denna förening som tog initiativet till det kommissionsförfarande som under en följd av år byggde upp den svenska bokhandeln till att bli en mycket väl fungerande bokhandel med ett nät av välförsedda boklådor, spridda över hela landet. Det är en förutsättning för att goda böcker skall kunna finnas tillgängliga för dem som vill köpa böcker och inte bara låna dem genom biblioteken. Men bokhandeln är inte bara oundgänglig för litteraturen utan även för att man över huvud taget skall kunna få till stånd den decentralisering av kulturen som vi alla önskar se. Samtliga nuvarande regeringspartier har tidigare väckt motioner om stöd till bokhandeln. Senast skedde det vid förra årets riksmöte. Men de motionerna avslogs, och något förslag från den gamla regeringen fick vi aldrig, trots att litteraturutredningen hade föreslagit åtskilliga åtgärder till stöd för svensk bokhandel. Så mycket mer glädjande är det därför att vi nu äntligen har fått ett förslag om stöd till svensk bokhandel, som på senare år har dragits med betydande svårigheter. Förslagen i propositionen avser en försöksperiod på tre år. Både propositionen och den utredning som föregått denna har fått ett mycket positivt gensvar. De motioner som väckts med anledning av propositionen yrkar heller inte avslag på denna, utan de går bara ut på mindre ändringar eller tillägg. Den svenska bokhandeln har tidigare inneburit ett väl fungerande system för tillhandahållande av all slags litteratur. Men svårigheten har ökat genom upphävandet av de olika konkurrensbegränsande åtgärder som fanns före 1970. Detta har, säger föredragande statsrådet, möjligen haft vissa positiva effekter, vilket är mycket försiktigt uttryckt. Men det tycks ha inneburit ökad tillgänglighet på lättare litteratur, medan det i stället har blivit svårare att få tag på mer värdefulla och udda böcker. Många fullsorterade boklådor har försvunnit, särskilt på mindre och medelstora orter, vilket är en utveckling som inte är önskvärd. Jag går därefter över till de motioner som väckts. I motionen 1454 från vpk uttalas att det kommunala ansvaret för bokhandeln bör ta sig mer påtagliga uttryck än som skett i propositionen. Motionärerna vill, som vi hörde nyss, att varje kommun skall åläggas ett ansvar för att A-bokhandelns sortiment finns tillgängligt för försäljning inom kommunen. Det framgår inte närmare hur motionärerna har tänkt sig att detta skall ske. Tidigare gjordes inköpen till skolor och bibliotek genom den lokala bokhandeln, och därigenom kunde man inom bokhandeln använda den tysta perioden under sommaren till att införskaffa skolböcker till följande hösttermin. Numera köper dock biblioteken oftast direkt från Bibliotekstjänst och skolorna direkt från förlagen. Kommunerna borde nog besinna att man, om man strävar efter att inköpa skolböcker till lägsta möjliga pris genom att köpa direkt från förlagen och detta i sin tur medför att ortens boklåda försvinner, har avsevärt försvårat kommuninvånarnas möjligheter att få tag i böcker. Därmed är det tveksamt om man har tillvaratagit kommunens intressen på rätt sätt. Utskottet påminner här om kommunernas lagenliga rätt att besluta i sina egna angelägenheter och avstyrker yrkandet I i motionen. Genom det statliga litteraturstödet underlättas produktionen av böcker, och flera av åtgärderna i den här propositionen kommer att underlätta distributionen. Någon direkt koppling till litteraturstödet görs emellertid inte, eftersom regeringen nyligen har tillsatt en utredningsman att se över bl.a. hur en framtida stödordning skall utformas för att också hjälpa till att sprida böcker genom bokhandel och bibliotek. föreslagits av Sveriges författarförbund. Man förutsätter då samtidigt att stödet till facklitteraturen ökas till att omfatta ca 600 titlar. Detta skulle medföra kostnader på 11-12 milj.kr. I direktiven till utredningsmannen sägs att möjligheterna att förbättra stödet till facklitteraturen bör undersökas ingående. Med hänvisning till detta och till att utskottet redan i ett tidigare betänkande i vår har behandlat stödet till litteraturen avstyrks yrkandena 2 och 3. Yrkandet 4 i samma motion går ut på en ändring i förhållande till propositionen. Man föreslår att stöd skall kunna utgå till andra försäljningsställen än boklådor och nämner särskilt bokkaféerna. Men avsikten med propositionen är i första hand att bevara eller få till stånd fullsorterade boklådor på mindre och medelstora orter, eftersom det huvudsakligen är där som en nedläggning har ägt rum. Föredragande statsrådet nämner att stödinsatserna i undantagsfall bör kunna omfatta också andra återförsäljare av böcker. Stöd skall även kunna utgå till antikvariat i vissa fall. Bokkaféerna ligger inte i mindre och medelstora orter utan vanligen i större städer, som också har tillgång till A-boklådor. Därför svarar bokkaféerna inte mot de villkor som ställs upp i propositionen. Fröken Hjelmström har här talat för en dispens. Med det smala sortiment som bokkaféerna har faller de ändå utanför denna proposition. Utskottet avstyrker alltså yrkande 4. Det kreditstöd som nu skall prövas under en treårig försökstid skall enligt propositionen handläggas av Bokbranschens finansieringsinstitut. Ingen invändning har rests mot detta. I motion 1462 säger socialdemokraterna att det kan vara fördelaktigt att utnyttja den branschkunskap som finns hos BFI, men man vill att i dess styrelse skall ingå tre statliga representanter. Utskottet tycker att den av staten utsedde revisorn tillgodoser behovet av insyn. Dessutom skall BFI varje år skicka in verksamhetsberättelse till utbildningsdepartementet. Innan finansieringsinstitutet beslutar om kreditstöd skall ärendet ha remitterats till kulturrådet för att de kulturpolitiska synpunkterna skall beaktas. Likaså bör den kommun som berörs få tillfälle att yttra sig. Allt detta ger väl betryggande insyn från många olika håll. Det tycker utskottet och tillstyrker därför propositionens förslag, vilket innebär ett bemyndigande att träffa avtal med Bokbranschens finansieringsinstitut. I den socialdemokratiska motionen tas också upp Författarförbundets förslag, som man vill skall ligga till grund för ytterligare insatser tillsammans med de erfarenheter som kan dras av försöksverksamheten. Utskottet ansluter sig till föredragande statsrådets förslag och understryker att det är en försöksverksamhet som skall sättas i gång samt att man sedan naturligtvis får dra nytta av de erfarenheter som ges och de olika uppslag som kommer fram. Vid den framtida prövningen bör således också Författarförbundets förslag beaktas. Samma motionärer kräver en statlig representant också i styrelsen för Seelig & Co., men utskottet avstyrker med hänvisning till att också här föreslås en av staten utsedd revisor. Sedan till kravet i den socialdemokratiska motionen på en utredning beträffande möjligheterna att vidga distributionsstödet, bl.a. för att tillgodose de mindre förlagen. Utskottet är medvetet om att vissa mindre förlag kan ha speciella distributionsproblem. Men jag vill erinra om att både branschorganisationerna och Seelig samt Pressens samdistribution har förklarat sig villiga att redan nu förhandla om nya samarbetsformer. Statsrådet Wikström har förklarat sig beredd att ompröva stödordningen redan innan försökstiden gått ut. Med hänvisning till detta avstyrker utskottet övriga yrkanden i motionen 1462. Till slut bör jag också nämna något om motion nr 1136, vilken tar upp problemen kring bokdistributionen i glesbygd. En viss försöksverksamhet föreslås inledd i Värmland. Som redan har påpekats här i dag, finns det ca 1,3 miljoner människor i kommuner utan A-boklåda. Vi är alla angelägna om att förbättra deras möjligheter till bokinköp. I propositionen föreslås därför att man skall pröva postorderförsäljning genom bibliotek men i nära samarbete med bokhandeln. Detta försök skall äga rum i Norrbotten och pågå under ett och ett halvt år. Statens kulturråd skall delta i den närmare utformningen. Utskottet biträder det förslaget och anser att också förslaget i den nyss nämnda motionen därigenom kan anses i viss mån tillgodesett. Motionen avstyrkes därför. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Först kort till fröken Hjelmström: Jag försökte verkligen inte framställa de socialdemokratiska reservationerna som särskilt radikala. Tvärtom försökte jag förklara att vad som där föreslås är det minimum vi måste göra för att den Agska utredningen, som ändå har vissa förtjänster, skall komma att fungera på ett något så när tillfredsställande sätt. Vidare anser jag att om samhället går in med pengar i branschen, så skall också samhället se till att de pengarna blir utnyttjade på rätt sätt och att samhället får någorlunda rimlig insyn för de insatser vi gör i sammanhanget. När vi begränsar oss till de relativt marginella inslagen i regeringens proposition sker det självfallet mot bakgrunden av att propositionen bara upptar en försökstid på tre år. Därefter skall vi göra utvärderingar och se vad annat och bättre som kan göras. Då kan vi ha skaffat oss någon erfarenhet av hur dessa åtgärder slår. Det gäller alltså inte särskilt radikala saker, det gäller ett minimum som vi behöver göra för att regeringens proposition skall bli något så när hyfsad och återföras till det läge som Lars Ags utredning redovisade. Jag lyssnade med intresse till de inledande fraserna från fru Diesen om hur bra propositionen är. Jag erinrade mig då att det som är bra i förslaget är ju egentligen det som den förre utbildningsministern beställde fram. Vi var klara över att branschen inte klarade sig själv. Det är alltså vi som initierat den kulturpolitik som den borgerliga regeringen nu på något sätt måste försöka fullfölja. Det är alltså inte den borgerliga regeringen som fört fram den här politiken. Materialet ligger i linje med den förra regeringens kulturpolitik. Jag skall göra ytterligare bara några mycket korta anmärkningar med hänsyn till min begränsade tid. Det prestationsstödsförslag som Författarförbundet lagt fram hänger inte helt i luften. Det har på remissidan tillstyrkts av kulturrådet, Författarförlaget, Sveriges allmänna biblioteksförening, LO och TCO. Bokförläggareföreningen tillstyrker att BFI får statliga representanter och att dess styrelse får en opartisk ordförande. Men regeringen avstyrker detta och är således genom sin doktrin konungsligare än konungen själv i det här sammanhanget.

Herr talman! Herr Sörenson medger själv att socialdemokraternas förslag inte är särskilt radikala. I och för sig var det vad han försökte ge sken av i sitt första anförande, men det är ju bara beklagligt att man inte försöker föra en progressiv kulturpolitik från det hållet. Sedan vill jag bestämt tillbakavisa fru Diesens påstående om det smala sortiment bokkaféerna påstods ha. Då har inte fru Diesen läst den mycket omfattande och gedigna katalogen från bokkaféet i Lund. Det stämmer inte heller att bokkaféerna enbart skulle ligga i de större orterna. Så till det kulturpolitiska innehållet. Fru Diesen påpekade att vi borde haft en samlad diskussion omkring litteraturstöd och bokhandelsstöd. Jag vill varmt instämma i det. Men det är också symtomatiskt för det sätt på vilket kulturfrågorna behandlas i riksdagen. De är, som jag påpekade, ett lapptäcke. Förslagen har inte tillstymmelse till kulturpolitiska utgångspunkter, för då skulle bokhandelsstöd och litteraturstöd kopplas samman. Då skulle man ta ett grepp över dessa frågor och se till att bra litteratur görs tillgänglig för alla invånare i vårt land och inte bara för i första hand dem som bor i de större tätorterna. Då skulle sannolikt också de fasta bokpriserna återinföras.

Herr talman! Först vill jag säga till fröken Hjelmström att jag inte alls är negativ till bokkaféerna. Det är väl mycket möjligt att också de så småningom kan komma med i en sådan här stödordning. Herr Sörenson försöker att ge den gamla regeringen äran för att vi nu får förslag om ett bokhandelsstöd. Då vill jag åter påminna om att litteraturutredningen presenterade ett betänkande med förslag på åtskilliga åtgärder, men det hände ingenting. Och de borgerliga partierna väckte år efter år motioner, i vilka man uttalade oro för bokhandelns utveckling här i landet och krävde stödåtgärder av olika slag. Men det är först nu som det har hänt någonting. Ja, sedan känner vi ju till herr Sörensons misstro mot all privat företagsamhet och hans övertro på statlig företagsamhet och statlig insyn. Jag påminner mig nu hur herr Sörenson i en kulturdebatt för något år sedan nämnde den franske författaren Stendhal, som är mest känd för sitt verk Rött och svart. Det är ju färger som herr Sörenson med förkärlek använder: rött för socialism och svart för allting annat.

Herr talman! Ja, fru Diesen, jag är faktiskt något skeptisk mot den privata företagsamheten, framför allt då dess begränsning genom att den måste ta hänsyn till att det som säljs och tillverkas i varuproduktionen måste lämna vinst. De kulturpolitiska mål som samhället ställer upp kan ju inte utan vidare nås via den privata företagsamheten, eftersom det är så svårt att få det ena att gå ihop med det andra. Detta konstateras också i Lars Ags utredning. Men också med utgångspunkt i den privata företagsamhetens eller kapitalismens egna villkor är det svårt att hålla fast vid vinstdoktrinen och samtidigt kräva icke-inblandning.

Cavefors och Press, som vi lyssnade på i utskottet innan vi gick till beslut, upplyste också om, fru Diesen, att Seelig sannerligen inte till alla delar är ett bra företag för alla till branschen anslutna förläggare. Det är inte till särskilt mycket nytta för de stora företagen, som klarar sig ganska bra själva. Säkert är det ett hyggligt företag och klarar distributionsproblemen bra för de medelstora förläggarna i bokbranschen, men det är mindre bra — för att inte säga direkt dåligt — som distributör för de små företagen med de få titlarna. Cavefors hade också i enlighet härmed gått ur Seelig för något år sedan och klarar nu distributionsfrågorna själv. De stora klarar sig alltså själva. Det är inte deras problem som vi skall utreda, utan det är hur man kan göra en sammanställning av materialet för att Seelig eller andra i branschen befintliga småföreiag på ett bättre sätt än nu skall kunna klara distributionsproblemen.
Herr talman! Vad beträffar den privata bokhandeln och de privata bokförlag som herr Sörenson misstror så starkt vill jag bara påminna om vad jag sade i mitt inledningsanförande, där jag påminde om hur svensk bokhandel under mer än 100 år har byggt upp ett mycket väl fungerande system här i landet. Det systemet var överlägset vad som finns i många andra länder. Men det slogs sönder genom den slopade bruttoprissättning vi fick 1970. Det är ganska lustigt att vpk nu vill återinföra det systemet. Slopandet av bruttoprissättningen medförde en nedläggning av en mängd boklådor och gjorde dessutom att bara den lättare litteraturen nu når ut till människorna. Men med den stödordning som nu föreslås i propositionen kan vi väl hoppas att vi skall lyckas vrida den utvecklingen rätt igen.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar nalkas vi från olika utgångspunkter och tydligen också med olika erfarenheter. Jag skall inte närmare gå in på propositionens av kulturutskottet tillstyrkta förslag. Jag hoppas bara att det skall bli till gagn för bokhandeln och dess möjligheter som kulturbärare. Inte heller skall jag fortsätta den diskussion som förevarit, även om det vore frestande, utan jag skall hålla mig till bokhandeln som kulturfaktor. Jag betraktar nämligen bokhandeln som en väsentlig kulturfaktor just därför att den hittills kunnat sätta boken i centrum. Det är utomordentligt viktigt att vi också i fortsättningen på allt sätt verkar för att bokhandeln skall ha en god framtid just med tanke på bokdistributionen. Här i riksdagen behöver jag inte utveckla tankarna om värdet av tillgången på och tillgängligheten av böcker. Men jag vill ha sagt att oavsett alla massmedieutbud och kulturaktiviteter är och förblir boken vårt främsta kulturoch informationsmedel. Bokhandeln är förmedlare av böckerna till sina kunder och, herr talman, den kanske viktigaste kulturaktiviteten i bygden. Det är också den tankegången som ligger bakom propositionens förslag om stöd till bokhandeln. Men det räcker inte med detta. Här måste även kommunerna ta sitt ansvar för att slå vakt om bokhandeln i bygden. Är man medveten om dess betydelse handlar man också därefter. Med beklämning har jag tagit del av hur många kommuner glömt värdet av den egna bokhandeln och, som det heter, ”strävat efter att köpa böcker och läromedel till lägsta pris”. Vad är ”lägsta pris på böcker och läromedel”? Är det att spara några kronor på centralinköp utan att tänka på den serviceverksamhet som den lokale bokhandlaren sköter för skola och lärarpersonal? Vilket värde ligger det inte i att skolans elever får lära sig att finna vägen till bokhandeln, till strävan efter den egna boken, att äga egna böcker? Och vilken betydelse har det inte för den bokintresserade allmänheten att ha en bokhandel inom räckhåll, att ha möjlighet att orientera sig i bokfloden? Det är för dessa många bokintresserade människor som bokhandeln är en kulturtillgång. Men säger någon: ”Vi har ju biblioteken som fyller den uppgiften.” Ja, visst skall vi låna böcker, men ett aldrig så fint lånebibliotek kan inte ersätta värdet av den egna boken, av den egna boksamlingen. För att tillgodose dessa önskemål, att få del av bokutbudet, behövs bokhandeln med sitt breda urval av böcker. Och det är här jag vill ha sagt att kommunerna har ett stort ansvar för bokhandelns möjligheter och framtid. Menar man allvar med talet om att man vill värna om kulturen, bör man verkligen sluta upp kring den egna ortens bokhandel. Som jag redan sagt kan detta ske genom att kommunerna anlitar den egna ortens bokhandel för inköp av vad kommunen och skolan behöver av böcker och läromedel. Jag vågar påstå, med erfarenhet av många års samarbete med bokhandeln, att med tanke på det kunnande och den service som där finns, är det väl använda pengar att stödja den egna ortens bokhandlare — detta, som sagt, om man menar allvar med talet om sitt kulturintresse. Jag kan förstå att arbetstyngda, pressade kommunalmän inte alltid tänker på vilket kulturvärde, det breda kulturvärde, som finns i en välsorterad, välskött bokhandel, med ett brett bokutbud. Här går nu staten in med en rad åtgärder för att främja bokhandelns framtid, för att tillgodose efterfrågan på böcker och för att föra ut de värdefulla böckerna till en bokintresserad allmänhet. Jag betraktar detta som en av de väsentligaste uppgifterna i ett brett kulturutbud. Men då ligger det också på kommunerna ett stort ansvar för bokhandelns framtid, och detta ansvar måste de kommunala myndigheterna bli medvetna om. Menar man allvar med talet om att man vill främja kulturen och de många människornas tillgång till böcker, måste man också handla därefter. Gör man det skall man också finna, att inköp av böcker och läromedel till lägsta pris sker i den egna bokhandeln, nämligen om man tar ad notam det kulturvärde som ligger i att ha tillgång till en välsorterad och välskött bokhandel i sin egen bygd. Jag har lärt mig värdera och uppskatta det betydelsefulla arbete och det kulturvärde som bokhandeln står för, och det är därför, herr talman, som jag har tagit till orda i debatten här i dag. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! De tre utskottsbetänkanden som vi nu skall diskutera behandlar olika datapolitiska frågor. Jag befinner mig i den speciella situationen att jag är motionär i anslutning till två av utskottsbetänkandena, nämligen konstitutionsutskottets och finansutskottets betänkan den, och att jag är reservant beträffande det tredje, näringsutskottets betänkande. Det finns inga reservationer till konstitutionsutskottets och finansutskottets betänkanden, utan utskotten är eniga så när som på ett särskilt yttrande av finansutskottets socialdemokratiska ledamöter, men som motionär vill jag ändå säga några ord på dessa punkter. Den motion, nr 980, som vi har väckt har haft till syfte att på ett sammanhållet sätt ta upp den väldiga och, kan man säga, omvälvande kraft i samhället som datatekniken utgör och kommer att utgöra. Syftet med motionen har varit att söka bidra till en breddning av datadebatten utöver integritetsskyddsfrågorna. Debatten kring hur den personliga integriteten skall skyddas är förvisso viktig, men enligt min uppfattning har den ibland fått skymma undan andra och på sikt sannolikt ännu viktigare effekter av datatekniken. Det är nämligen en nära nog enhällig expertbedömning att datatekniken kommer att innebära mycket genomgripande förändringar inom olika delar av samhällslivet under de kommande årtiondena, och redan nu möter vi som bekant datorerna på allt fler områden av vårt arbete och vår fritid. Grundläggande för datateknikens nuvarande och kommande snabba expansion är i första hand dess utomordentliga betydelse som rationaliseringsinstrument för att pressa kostnaderna inom industrin, den privata tjänstesektorn och förvaltningen. På datatekniken, anser man, bygger i hög grad våra framtida möjligheter till välståndsökningar, inte bara när det gäller att trots högre löner bibehålla industrins konkurrenskraft gentemot utlandet utan även när det gäller att förbättra samhällsservicen till medborgarna. Utvecklingen är emellertid inte problemfri, och det är det vi har velat peka på i vår motion. Den fortgående datoriseringen i samhället kommer med all sannolikhet att medföra stora problem, om inte samhället och medborgarna i tid ser upp med utvecklingen, analyserar problemen och vidtar åtgärder till stöd för en folklig kontroll över datateknikens användning. Filosofin bakom den datapolitiska motion, ar 980, som vi har väckt är att det krävs en stark samhällelig viljeinriktning för att förhindra att en ökad användning av datorer ger ett centralstyrt samhälle och för att utnyttja möjligheterna att i stället förbättra människornas livssituation med hjälp av datorer. Vår uppfattning är att om enbart de fria marknadskrafterna får styra införandet av datatekniken, blir det den ekonomiska styrkan som avgör var datatekniken används och hur den utformas. Enligt vår mening niåste det därför till en medveten politik från samhället för att stärka det demokratiska inflytandet över hur datatekniken utnyttjas i olika sammanhang. Det är nödvändigt att vidta konkreta åtgärder, så att även andra grupper och enskilda än de ekonomiskt starka får möjligheter att styra datatekniken i sådan riktning att deras intressen tillvaratas. De förslag som förs fram i motionen syftar till att lägga en första grund för en samhällelig datapolitik med den inriktningen. I vår motion har vi grupperat datateknikens effekter på samhällsutvecklingen i fem olika problemområden, som vi anser behöver tas upp till en mer fördjupad diskussion och där samhället måste skaffa sig ökad handlingsberedskap. De fem problemområdena är: 2. Effekterna när det gäller arbetsmiljön. 3. Problem och möjligheter när det gäller medbestämmande och företagsdemokratiska frågor. 4. Hur införandet av datatekniken inom den offentliga förvaltningen påverkar offentlighetsprincipen och vad man kan göra för att utnyttja datateknik för att förbättra medborgarkontrollen över myndigheterna. 5. Vad datatekniken innebär när det gäller strävanden till decentralisering och regional utveckling. Det här är frågor som enligt motionärernas uppfattning bäst diskuteras i ett sammanhang, eftersom själva datatekniken är av så speciell och utslagsgivande betydelse. Tyvärr har det inte varit möjligt att med de regler som gäller i riksdagen få en sammanhållen behandling av datamotionen inom ramen för ert utskott. Med propositioner går det, med motioner går det uppenbarligen inte. Vad vi i dag diskuterar gäller därför enbart de att-satser som faller under konstitutionsutskottets och finansutskottets ämnesområden. Vad gäller övriga att-satser i motionen är utskottsbehandlingen inte klar än. Det kan därför inte hjälpas att jag på några punkter tycker att utskottens resonemang är något snäva. Inget utskott har ansett sig böra ta upp de mera övergripande datapolitiska frågor till diskussion som vi motionärer velat föra fram. Herr talman! Härmed skulle jag kunna gå över till de olika utskottsbetänkandena, där man i första hand tar upp våra specifika att-satser till diskussion. Låt mig först kommentera konstitutionsutskottets betänkande nr 40. Där har konstitutionsutskottet yttrat sig över två attsatser i motionen. De berör allmänhetens och riksdagens möjligheter att utnyttja datatekniken för en ökad insyn i och kontroll över myndigheternas verksamhet och beslut. På den punkten har vi velat ha en utvärdering av hur den hittillsvarande datoriseringen inom statsförvaltningen har påverkat medborgarnas möjligheter till insyn i myndigheternas verksamhet och hur den har påverkat offentlighetsprincipen. Vi har också velat att statskontoret skulle få i uppdrag att utforma förslag till riktlinjer för hur insyn i enlighet med offentlighetsprincipen skall kunna bevaras och helst förbättras, när myndighet står i begrepp att lägga över pappersbunden information i ett datasystem. Detta var, herr talman, den ena att-satsen. Den andra att-satsen avser ett krav på att riksdagen skulle besluta att ge riksdagens förvaltningsstyrelse i uppdrag att framlägga förslag om hur riksdagen och dess ledamöter via en särskild dataterminal kan utnyttja justitiedepartementets informationssystem. Detta informationssystem är nämligen enligt vår uppfattning av betydande intresse för riksdagen och dess tjänstemän. Där finns en hel del databaser av allmänt intresse: lagar och författningar, rättsfall av prejudicerande betydelse, uppgifter om pågående utredningar och många andra saker. Vad gäller hur utskottet har behandlat frågan om datatekniken och offentlighetsprincipen finns det anledning att notera att utskottet delar motionärernas uppfattning att användningen av ADB-tekniken för informationsbehandling inte får urholka offentlighetsprincipen. Enligt utskottet bör man i stället sträva efter att ta den nya teknikens resurser i anspråk för att öka möjligheterna att ge allmänheten tillgång till information om myndigheternas verksamhet. Som jag ser det innebär denna skrivning ett klart medhåll från konstitutionsutskottets sida. I sin sammanfattning pekar utskottet dock på att datalagstiftningskommittén är i arbete, och man säger att det ingår i denna kommittés direktiv att ta upp de här frågorna. Att så är fallet stämmer förvisso. Man bör dock notera att datalagstiftningskommitténs huvuduppgift är att se över datalagen och att det som konstitutionsutskottet refererar till är en biuppgift för kommittén. Nu understryker emellertid utskottet denna frågas vikt, och därmed kan man kanske säga att syftet med vår påstötning har blivit tillgodosett. På den punkten har jag således inget yrkande, utan jag räknar med att datalagstiftningskommittén på allvar tar upp frågorna om man med datateknikens hjälp kan förbättra de enskilda medborgarnas insyn i myndigheternas verksamhet. När det sedan gäller en utredning om riksdagens möjligheter att via dataterminaler utnyttja justitiedepartementets informationssystem säger konstitutionsutskottet att man finner de tankegångar som framförts i motionen väl värda att vidareutvecklas. Detta tolkar jag som ett bifall till motionen, och vi är glada över det bifallet. Genom de åtgärder vi föreslagit tar man ett första viktigt steg när det gäller att konkret pröva hur datatekniken kan utnyttjas för en ökad insyn och kontroll över myndigheternas verksamhet — låt vara att det i den första omgången främst är riksdagen som kommer i fråga för försöksverksamheten. Den naturliga fortsättningen på verksamheten är ganska klart utstakad, och detta skall jag ta upp när jag nu går över att behandla finansutskottets betänkande nr 14. Finansutskottets betänkande behandlar två andra yrkanden i vår motion 980. I det ena yrkandet krävs att en begränsad försöksverksamhet kring ett allmänhetens informationssystem med datorterminaler i folkbibliotek igångsättes samt att styrelsen för teknisk utveckling och statskontoret ges i uppdrag att göra en förstudie avseende lämplig omfattning på detta projekt. I det andra yrkandet krävs att ett användarinriktat dataråd inrättas som bevakar utvecklingen av datatekniken och dess sociala effekter på kortare och längre sikt. I det rådet skulle enligt vår uppfattning ingå representanter för användarintresset, löntagarna och det allmänna liksom representanter för statliga myndigheter. När det först gäller försöksverksamheten kring ett allmänhetens informationssystem med datorterminaler i folkbiblioteken kan man väl konstatera att utskottet är ganska kallsinnigt inför det förslaget. Dock noterar jag att de socialdemokratiska ledamöternas särskilda yttrande är något mindre kallsinnigt. Om denna relativa kallsinnighet från finansutskottets sida är att säga följande: Från motionärernas sida ser vi naturligtvis detta allmänhetens informationssystem inte som ett första steg att med hjälp av datatekniken bredda insynen i myndigheternas verksamhet utan kanske snarare som ett steg två. Det är här naturligt att knyta an till de erfarenheter som man skaffar sig via riksdagens utnyttjande av justitiedepartementets informationssystem. Därför kan det kanske vara riktigt att avvakta för dagen, och vi har inte något yrkande på den punkten. Bara ett litet exempel när det gäller den datorisering av diarieföringen som nu pågår inom departement och ämbetsverk. Där menar vi att det är väldigt viktigt att inte förlora någon tid. Där beror det väldigt mycket på hur man utformar datatekniken. Kan man få ett on-line-system till riksdagen och vidare ut till folkbiblioteken, så har man därmed skapat ett väldigt fint instrument för ökad insyn för medborgarna och riksdagen över vilka ärenden som passerar in och ut i våra departement och våra viktigare ämbetsverk. Jag tror att det har stor betydelse att man tar vara på de tekniska möjligheter som finns och använder datatekniken på ett sådant sätt att medborgarintresset främjas. Sedan har jag bara en liten invändning när det gäller finansutskottets resonemang om försöksverksamheten med det vi kallar allmänhetens informationssystem.

Just när det gäller datatekniken behövs enligt min uppfattning ett utvecklingsarbete i samhällets regi för att se vad man kan få ut. De här systemen är nämligen inte utvecklade, och därför kan man inte bara beställa den teknik som man vill ha, utan man får faktiskt från samhällets sida — om man vill ha en närmare redovisning av vad man kan få ut — se till att den tekniken blir utvecklad. Min slutsats på den här punkten är att finansutskottet i viss utsträckning har fallit offer för en felsyn. Den syn utskottet har kan vara rätt i många sammanhang, kanske i de flesta, men är sannolikt fel när det gäller datatekniken på den här punkten. Jag går nu över till näringsutskottets betänkande nr 27 där socialdemokraterna har två reservationer. Jag klär mig nu i reservanternas skepnad. Jag vill först ta upp reservationen 2 där vi begär en omedelbar utredning om elektronikens påverkan, främst ur sysselsättningssynpunkt, på den elektromekaniska industrin. Utskottet är här nöjt med att statens industriverk har förklarat sig berett att ta upp frågan i sin anslagsframställning för budgetåret 1978/79. Men det betyder i klartext att utredningen — om nu regeringen bifaller industriverkets äskande — kanske inte kommer i gång förrän 1979, dvs. om två år. Vi anser att man inte kan vänta så länge. Utredningen bör sättas i gång omedelbart, problemen är allvarliga. Ett exempel på det var ju LM Ericssons situation i Olofström. Det är dock bara ett exempel, inte alla problem ute i företagen får en sådan dramatisk framtoning. Men totaleffekten, om man adderar vad som håller på att ske, är sannolikt högst betydande. Vi tycker inte att man skall vänta i två år med utredningen, den behövs så snabbt som möjligt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2. Jag går nu över till reservationen I som gäller behovet av en samordning av den svenska datorindustrin, och speciellt då sammanslagning av de två viktigaste enheterna, nämligen Datasaab och det halvstatliga Stansaab. Bakgrunden är ju allmänt bekant. Vi vet att det är de stora enheterna som har de stora möjligheterna. Vi vet att det behövs betydande investeringar såväl när det gäller forskning och utveckling som när det gäller marknadsföring. Datorindustrin är sannolikt vår mest teknikoch forskningstunga industrigren. Om den svenska datorindustrin skall ha någon chans måste vi samordna. Även då blir vi små och därför måste vi koncentrera oss på några viktiga och centrala områden där det finns förutsättningar. En grundförutsättning för att den svenska datorindustrin skall kunna komma upp ur sin vågdal är uppenbarligen att man kan få till stånd en sammanslagning av Stansaab och Datasaab. Tidigare har det gått en ganska skarp skiljelinje mellan borgerligheten och socialdemokratin på den här punkten — jag minns att vi inte var eniga inom dataindustriutredningen — men efter hand har kanske positionerna närmat sig varandra. Vi har i alla fall kunnat notera att efter att vi skrev den socialdemokratiska partimotionen har förhandlingar återupptagits som den socialdemokratiska regeringen initierade om en eventuell sammanslagning av Stansaab och Datasaab. Dock återstår enligt vår uppfattning vissa meningsskiljaktigheter när det gäller förhandlingarnas inriktning och bedrivande. Vi menar att det är rimligt med ett majoritetsintresse för staten; mycket statliga pengar behöver sättas in, speciellt för att få Datasaab på fötter. Det finns ingen anledning att skänka bort skattebetalarnas pengar. Därför bör de eventuella subventioner som den borgerliga regeringen tänker sig omvandlas till aktiekapital. Statligt majoritetsintresse är alltså det naturliga i detta sammanhang. En annan punkt där vi sannolikt skiljer oss åt är industridepartementets förord för ett fifty-fifty-ägande. Vi anser att det inte är en bra lösning. Det kan bli helt förödande, nämligen om intressenterna har olika upp fattningar på väsentliga områden — det vet vi från liknande exempel. Stansaab är ju halvägt och det har varit betydande klagomål från Stansaabs ledning och personal på att det i hög grad har förlamat företagets möjligheter att agera snabbt och smidigt. Därför är ett fifty-fifty-ägande, även om det låter bra språkligt, inte särskilt lämpligt. Det bör vara ett majoritetsägande, och enligt vår uppfattning bör det vara ett statligt majoritetsägande, med hänsyn till att det ändå är staten som får sätta in de mesta pengarna. Jag kan också redovisa den berörda personalens inställning. Jag har i min hand ett offentligt uttalande av de lokala fackliga organisationerna på Stansaab, SIF, SALF, Civilingenjörsförbundet och Metall. De är helt eniga om följande uttalande: ”Den vid många tillfällen påpekade förlamande ägarstrukturen vid Stansaab måste brytas. I en sådan förändring är vi för ett av staten majoritetsägt Stansaab.” Det är alltså klara verba från samtliga anställdas organisationer. — Vi tycker att vi har ett starkt stöd för de tankar som förs fram i reservation nr 1 i näringsutskottets betänkande nr 27. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen.